Herr talman! Jag kan ställa mig bakom väldigt mycket av det som Bengt Westerberg säger. Redovisningen om ÄDEL-reformen, som ju faktiskt Socialdemokraterna och Folkpartiet drev igenom här i kammaren mot de övriga partierna, visar att det har blivit en bra reform. Alla förutsättningar för att det skall bli en bra reform är viktiga för att utforma äldreomsorgen under 90 talet. Det kan jag skriva under på. Jag sade också inledningsvis att de orättvisor som finns i dag mellan sjukhem och ålderdomshem inte är tillfredsställande. Det måste göras något åt dem. Det är viktigt, och en förutsättning för ÄDEL reformen, att skilja mellan boende å ena sidan och vård och omsorg å andra sidan. Jag skulle vilja kommentera detta med eget rum. Folkpartiet har pratat väldigt mycket om detta. Men det enda konkreta som Folkpartiet har gjort i den här frågan, har vi faktiskt gjort tillsammans, nämligen ÄDEL-reformen. Då avsattes medel till detta. Jag fick en redovisning från Socialstyrelsen för några dagar sedan. Den visar att det inte har hänt speciellt mycket på det området. Däremot har det hänt mycket när det gäller gruppboendet. Det finns många vackra ord i propositionen och i betänkandet. Jag förstår också de principiella betänkligheter som Bengt Westerberg har mot att gå in och styra i kommunerna. Ett högkostnadsskydd innebär ju att staten går in och säger att staten måste sätta en gräns för de enskilda individerna. Vi kommer att göra det i andra sammanhang. Rättighetslagen på handikappområdet är ju en sak som Kommunförbundet inte hurrar över. Den är på sätt och vis en inskränkning av den kommunala självstyrelsen. Men den är till nytta för den enskilde individen. Jag förstår att det är svårt att utforma ett högkostnadsskydd. Jag ser det av det utredningsmaterial som finns. Jag önskar att man i stället hade tagit hänsyn till de synpunkter som kom från remissinstanserna om vilka ytterligare avgifter som borde komma in. Dessutom borde man ha fört ut de yngre funktionshindrade ur högkostnadsskyddet och funnit en annan konstruktion för dem. Detta borde vi kanske lära oss i andra sammanhang här i kammaren och i övrigt när vi diskuterar handikappfrågor. Vi har mycket lätt att blanda ihop äldrefrågor och handikappfrågor. Många handikappade har inte uppnått pensionsåldern. De har helt andra behov än vad äldre personer har. Vi borde ta hänsyn till det när vi utformar våra förslag. Vi gör inte det alla gånger.
Herr talman! När det gäller detta med eget rum, är det sant att vi har kämpat länge i riksdagen utan att de konkreta resultaten kanske har varit så stora. Det beror ju på att vi inte har fått stöd av t.ex. Socialdemokraterna. Om ni hade ställt upp på det tidigare, hade resultaten varit tydligare nu. Låt oss nu tillsammans hålla tummarna för att det skall bli bättre resultat framöver. Jag håller med Jan Andersson om att det obestridligt är så att kommunerna inte har utnyttjat detta stimulansbidrag i den utsträckning som vi hade hoppats. Vi skall se om vi kan göra något åt det. Det behöver ske en hel del på det området. Det är också korrekt att den handikapplag som jag kommer att föreslå till riksdagen i början på nästa år är en rättighetslag, en pluslag, som går längre än vad socialtjänstlagen gör på många områden. Men jag vill understryka att även socialtjänstlagen definierar ett antal rättigheter. I den meningen är det naturligtvis en inskränkning i kommunernas handlingsfrihet. De har inte rätt att säga nej till att bjuda ut t.ex. särskilda boendeformer för äldre eller handikappade. De har inte rätt att låta bli att bedriva färdtjänst osv. Där har vi inskränkt deras frihet. Vi ger dem däremot stor frihet att välja hur verksamheten skall utformas. Jag tycker att man skall ha precis den arbetsfördelningen mellan kommuner och stat. Sedan säger Jan Andersson att vi inte har tagit hänsyn till remissinstanserna. Det är precis vad vi har gjort. Vi har läst remissinstansernas synpunkter mycket noga. Vi har konstaterat att de i princip tycker att det vore bra med ett högkostnadsskydd. Men de har mycket olika åsikter om hur detta högkostnadsskydd skall utformas. När vi har gått in och tittat på vad som krävs för att vi skall tillgodose de olika remissinstansernas synpunkter har vår slutsats blivit att det kräver en enorm detaljreglering för att vi skall kunna utforma ett högkostnadsskydd. Den detaljregleringen har vi velat undvika. Det är därför vi har utformat förslaget på detta sätt. Som jag tidigare sade vill jag inte utesluta att vi ändå till sist kan komma fram till att vi behöver ett detaljreglerat högkostnadsskydd. Men låt först kommunerna visa vad de kan. Om de misslyckas, och Socialstyrelsens analyser och våra egna bedömningar tyder på att det inte blir som vi hoppas: låt oss då gå in och reglera i efterhand, och inte innan vi har givit kommunerna chansen. Jag tycker att det är den rätta ordningen och det bästa sättet att hantera den här frågan. När det gäller målet, vad vi skall uppnå, tror jag inte att Jan Andersson, jag och övriga deltagare i debatten har några skilda synpunkter. Vi kan möjligen ha olika uppfattningar om medlen. Fördelen med detta är att det kommer att hända saker omedelbart. Jan Andersson vill ha nya utredningar. Det dröjer då ytterligare, och orättvisorna mellan sjukhemsboende och ålderdomshemsboende kommer att kvarstå under lång tid. Det skulle vara mycket olyckligt.
Herr talman! Vår avsikt var från början inte, utifrån de utgångspunkter jag tidigare nämnde, att yrka avslag på propositionen. Vi står bakom huvudprincipen. Anledningen till att vi har hamnat på denna ståndpunkt är de brister som vi sett när det gäller boendebegreppet. Svaret om de 700--900 miljonerna och beräkningen av dem var inte tillfredsställande. Om vi jämför standarden på ålderdomshem och på sjukhem är den förvisso inte så hög när det gäller de äldre ålderdomshemmen. Men om man tittar på de siffror som finns i Ädelavgiftsutredningen, ser man att en mycket stor del av boendet på sjukhemmen i dag faktiskt inte är ett boende. Det är dubbelrum, trebäddsrum, fyrbäddsrum eller mer. Det är därför svårt att göra ekonomiska beräkningar när man försöker jämföra mellan ålderdomshem och sjukhem. Regeringens utgångspunkt var, såvitt jag förstår, att förhållandena i nuläget är orättvisa. Människor med funktionshinder har en sämre ekonomisk situation än andra. Det finns en mycket stor skillnad mellan våra kommuner, och det var därför som man prövade ett högkostnadsskydd. Det var utgångsläget. Anledningen till att man inte fastnade för ett högkostnadsskydd var kritiken, säger Bengt Westerberg. Men om man tränger in i remissinstansernas kritik ser man att den inte är svårare än att det borde vara möjligt att konstruera ett förslag. Det kunde möjligtvis vara ett förslag som bara gällde LO gruppen, och ett annat förslag som gällde de yngre funktionshindrade. Jag vet inte om detta är möjligt. Det är möjligt att man skall ha två skilda förslag. Men den prövningen har man alltså inte gjort, även om utgångspunkten från början var ett högkostnadsskydd. Såvitt jag förstår finns det i dag stora orättvisor som faktiskt borde åtgärdas. Jag tror att risken är uppenbar att klyftorna inte kommer att minska med detta förslag, utan jag är rädd för att klyftorna kommer att öka.
Herr talman! Man kan naturligtvis alltid ha ambitionen att göra ett perfekt arbete, dvs. att utreda och utforma nya system tills man har hittat det perfekta. Jag är rädd för, vilket jag tidigare har sagt, att det i detta fall hade inneburit ett mycket detaljreglerat system. Jag tycker att det är bättre att nu försöka undanröja en del uppenbara orättvisor, ta snabba steg på vägen mot ett bättre system och undersöka om det uppstår sådana brister som gör att vi har anledning att gå in. Men chansen är enligt min mening mycket god att kommunerna kommer att sköta detta på ett sådant sätt att vi inte kommer att ha anledning att gå in med några detaljregleringar i efterhand. Jag vill påstå att vi använder precis samma teknik vad gäller dessa avgifter som vi har gjort vad gäller den stora ÄDEL-reformen. Jan Andersson måste medge att vi inte heller i det fallet kände till alla konsekvenser. Många varnade för att det skulle kunna gå mycket illa. Men vi i Folkpartiet liberalerna och Socialdemokraterna litade på kommunerna, och kommunerna har levt upp mycket bra till det förtroende som vi gav när ÄDEL-reformen genomfördes. Jag tror att de kommer att göra det också i detta fall. De siffror som Jan Andersson refererar till, och som återges i Ädelavgiftsutredningen, vad gäller patienter som bor i rum av olika storlekar, är rätt gamla vid det här laget -- de är 7--8 år gamla, om jag minns rätt. Situationen har med all säkerhet förbättrats, men det innebär inte att den är tillfredställande. Det är fortfarande alltför många människor som tvingas dela rum med främlingar i olika sammanhang. Därför är utbyggnaden av egna rum mycket angelägen. Jan Andersson vet att moderna sjukhem ser ut precis som ålderdomshem av mycket god standard. När man åker runt i landet och studerar boendet för äldre, ser man att det är sådana former som växer fram. Det är moderna sjukhem och gruppbostäder. Jag delar inte riktigt den uppfattning som tidigare kom till uttryck om att det byggs för mycket gruppbostäder. Jag skulle gissa att vi har ett behov enbart för åldersdementa på kanske 25 000--30 000. En del nämner ännu högre siffror när det gäller platser i gruppbostäder. Till detta kommer behov av gruppbostäder för psykiskt sjuka och för utvecklingsstörda. Sammantaget är behovet utomordentligt stort. Vi har alltjämt alldeles för få gruppbostäder. Risken för att vi skall förbygga oss tror jag är utomordentligt liten. Jag hoppas att utvecklingen efter denna debatt -- när Socialdemokraterna har fått demonstrera sitt missnöje med propositionen genom att rösta nej -- kommer att gå i den riktning som vi alla önskar.
Herr talman! Det önskar också jag. Jag tror i grunden på den kommunala självstyrelsen. ÄDEL-reformen och besluten kring den byggde till stor del på en tro på kommunernas kompetens, precis som Bengt Westerberg säger. Men när det gäller det ekonomiska läget -- särskilt för människor med funktionshinder, vilket jag har haft tillfälle att studera under Handikapputredningen -- är situationen sådan att det borde genomföras åtgärder som utjämnar skillnaderna mellan funktionshindrade och icke-funktionshindrade men också mellan funktionshindrade som bor i olika delar av landet. Nu hade aldrig Handikapputredningen tid att lägga fram något förslag på detta område. Det gjordes inte dels på grund av tidsbrist, dels på grund av att det fanns en mängd andra utredningar som arbetade med dessa frågor. Jag vill ytterligare en gång uttrycka min oro för situtionen i nuläget. Något som också borde oroa Bengt Westerberg är att kommunernas ekonomiska situation framöver under 90-talet inte blir ljusare än vad den är i dag, utan tvärtom. Dessutom tillkommer det kommunala skattestoppet, som är principiellt tveksamt, vilket gör att kommunerna i många fall i stället höjer avgifterna. Bland de områden som kommunerna har att höja avgifterna på finns bl.a. det sociala området. Det är ofta fråga om människor i en redan utsatt ekonomisk situation. När avgiftshöjningarna kommer får de en ännu sämre situation.
Herr talman! Jag skall komma med några avslutande synpunkter. Jag delar för det första helt Jan Anderssons uppfattning att det är önskvärt med en standardutjämning mellan svårt funktionshindrade och personer som saknar funktionshinder. För det andra håller jag naturligtvis med om att kommunernas ekonomiska situation är utomordentligt bekymmersam. Den blir dock vare sig bättre eller sämre av att vi inför ett högkostnadsskydd. Det är andra faktorer som styr den ekonomiska situationen i kommunerna. Det vi gör genom denna utformning av avgifterna i kommunerna är att ge dem stor frihet att anpassa avgifterna till den lokala situationen och de människor som bor i kommunerna. Jag hoppas att det skall visa sig vara klokt av oss att lita på kommunerna på samma sätt som vi gjorde vid den stora ÄDEL-reformen. Jag är förhoppningsfull på den punkten, men är beredd att återkomma om det visar sig att jag har fel.

Herr talman! Prostitutionsfrågan är värdeladdad och kontroversiell. Den handlar om människosyn, människovärde, etiska värderingar och livsstil. Den handlar om människoförakt och en syn på framför allt kvinnan, ibland också barnet, som en handelsvara. Prostitution handlar om hur människor både i vårt land och andra länder ofta utnyttjas mot sin vilja. Tillspetsat kan prostitution sägas vara en extrem avart av kommersialism. Klyftan mellan de som inom prostitutionsverksamheten säljer sina tjänster och de som köper dem är många gånger avgrundsdjup. Köparna inom könshandeln lever ofta ett dubbelliv. Officiellt har de vanligen familj, barn, ett fast arbete och är aktade samhällsmedborgare. De prostituerade är ofta arbetslösa, bostadslösa, sjuka, narkomaner och tillhör en på många sätt föraktad grupp i samhället. Om man antar att ca 10 % av en oselekterad befolkning av vuxna har utsatts för sexuellt våld som barn, är antalet avsevärt mycket högre i en population bestående av t.ex. prostituerade kvinnor. Malmskillnadsgatan i Stockholm har nästan alla varit utsatta för sexuella övergrepp som barn. Många av de som i dag är prostituerade har således redan som barn blivit sexuellt utnyttjade. Malmö tyder på att ca 40 % av de gatuprostituerade är narkotikamissbrukare med väsentliga inslag av heroinmissbruk. De prostituerade narkomanerna har visat sig vara mycket svåra att rehabilitera. Det anses bl.a. bero på att deras bakgrund och orsak till prostitution inte har uppmärksammats. Samhället har inget att erbjuda dessa kvinnor så att de kan komma ur sin fruktansvärda ångest. Sett ur rättslig synpunkt har Sverige en ambivalent inställning till prostitution. Verksamheten är på samma gång både tillåten och icke tillåten. Det är inte straffbart att vare sig sälja eller köpa prostitution. Däremot är det förbjudet att förmedla sådana tjänster. Polis och sociala myndigheter står ofta handfallna inför den grova kvinnoförnedring och den HIV spridning och spridning av andra sjukdomar som prostitutionen medför. I många år har poliser och socialarbetare som arbetar med de prostituerade krävt en förändring. Poliser som arbetar med de prostituerade har exempelvis vid flera tillfällen föreslagit att köparna av prostitution skall kriminaliseras. Det har i olika sammanhang visat sig att lagstiftning kan ha en både normgivande och återhållande effekt. Genom att kriminalisera köparna av prostitution markerar samhället att det är oacceptabelt med den grova kränkning och kvinnoförnedring som prostitutionen innebär. De flesta kunderna skulle förmodligen inte fortsätta att besöka prostituerade om det blev brottsligt. De skulle inte riskera att offentligt bli avslöjade som köpare av prostitution. Enligt en enkät i Malmö uppgav 70 % av de tillfrågade köparna av prostitution att de inte skulle besöka de prostituerade om prostitutionen kriminaliserades. Herr talman! För att bl.a. undvika att prostitution utnyttjas i utpressningssyfte bör även utövandet av prostitution kriminaliseras eller förbjudas. Men de prostituerade bör inte bestraffas i vanlig mening utan kanske dömas till vård och rehabilitering. Prostitutionsfrågan har utretts tidigare. I Resultatet av den utredningen och riksdagens arbete i anslutning till utredningen blev ett förbud i allmänna ordningsstadgan mot att anordna offentliga pornografiska föreställningar. ''Prostitutionen i Sverige -- en beskrivning av det aktuella läget'' för en utveckling som inger oro inför framtiden. Han pekar bl.a. på det nära samarbetet med Europa och vad det kan innebära när det gäller prostitution. Herr talman! För att hindra smittspridning genom könshandel av bl.a. HIV aids. Men jag anser att det är fel att uppmärksamheten på smittspridning genom könshandel så ensidigt riktats mot säljaren av prostitution. Köparen har ett lika stort ansvar för spridningen av infektionen HIV/aids och andra sexuellt överförbara infektioner. Ett sätt att komma åt problemet kan vara att kriminalisera köparen av prostitution. Av många olika anledningar behöver således prostitutionsfrågan på nytt aktualiseras och fokuseras. Det är bra att en utredning kommer att tillsättas. Utredningen bör se förutsättningslöst på de insatser som har gjorts för att bekämpa prostitutionen och på hur man rehabilitera de prostituerade, och gärna också ta fram en plan för hur man tidigt skall nå de barn som utsatts för incest. Frågan om kriminalisering av prostitution bör också in i utredningen. Herr talman! Eftersom prostitutionsfrågan kommer att utredas, har jag nu inga invändningar mot utskottets yttrande.

Herr talman! Det är ett enigt utskott som står bakom det betänkande om kriminalisering av prostitution som vi nu har att debattera. Trots detta vill utskottet ändå lyfta fram en del argument för att ge tyngd åt sitt ställningstagande i frågan. I tre motioner som har avlämnats till utskottet har man krävt ändringar i brottsbalken resp. kriminalisering av kunderna i prostitutionsförhållanden. I ytterligare två motioner har man föreslagit kriminalisering av både köpare och utövare av prostitution. Riksdagen har behandlat denna både värdeladdade och kontroversiella fråga vid ett flertal tillfällen, vilket på ett utmärkt sätt redovisas i betänkandet. Jag går därför inte in på dessa delar. Enligt svensk lagstiftning är det inte straffbart att tillhandahålla sexuella tjänster mot ersättning. Det är inte heller straffbart att skaffa sig tjänster av detta slag, annat än i undantagsfall, som när prostituerade är under Att främja prostitution är däremot straffbart. De nu redovisade bestämmelserna fick sin utformning genom lagstiftning år 1984. Till grund för lagstiftningen låg i första hand Sexualbrottskommitténs betänkande om våldtäkt och andra sexuella övergrepp. Härutöver finns lagstiftning av social skyddskaraktär, bl.a. i polislagen 1984:387, i socialtjänstlagen 1980:620, i lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen 1988:870 om vård av missbrukare i vissa fall, vilka kan bli tillämpliga i sådana här aktuella fall. Det scenario som utspelade sig inför hela världen genom TV:s förmedling i går var vidrigt. En somalisk kvinna, som antogs ha prostituerat sig, misshandlades inför världens TV-kameror liksom inför en rad journalister, amerikanska och franska soldater. Ingen gjorde något för att ingripa. Ingen jagade heller de franska soldaterna, som man antog att hon sålt sig till. Detta är fortfarande den alltför vanliga hanteringen av prostitutionsproblematiken. Det är den ena parten, kvinnan, som fördöms. Jag är mycket medveten om att bilden haltar, men den belyser snedvridningen som alltid funnits när det gäller prostitution. Prostitution har funnits i alla tider. Den anses ha ökat under senare år i Västeuropa, och det sägs bero på att flickor från tredje världen och från Östeuropa importeras för att jobba på bordeller i framför allt Holland och Tyskland. Det är inte så långt bort. Alla kommer inte frivilligt, och alla orkar inte överleva, utan tar sitt eget liv. Rädda Barnen har på ett mycket sakligt sätt belyst det faktum att aids-hotet driver prostitutionen allt längre ned i åldrarna. Prostitutionsgruppen i Göteborg hävdar att han i Sverige har sett tendenser till detta, men att man har någorlunda kontroll på läget. I Rädda Barnens senaste tidskrift Barnen och vi, som inom parentes sagt är en specialtidning om sexturismen, varnar professorn i socialt arbete, Sven-Axel Månsson, för att vi måste öppna våra gränser för prostitution om vi inte kriminaliserar denna verksamhet före vårt inträde i EG. Herr talman! Varje människa har ett unikt värde, och varje människa har rätt till ett värdigt liv. Den behandling som den somaliska kvinnan i går fick är inte människovärdig. Skammen kan inte bara läggas på den ena parten. Ödet för de barn som säljs och som säljer sig till turister utomlands är inte ett modernt samhälle värdigt. Det är inte människovärdigt. Snart har vi också problemen här, om vi inte tar krafttag mot prostitutionen i stort. Som framgått ur betänkandet har det under senare år bedrivits ett stort arbete mot prostitution. Åtgärder på olika nivåer i samhället har vidtagits. Enligt utskottets mening måste det dock ifrågasättas om det hittills nedlagda arbetet varit tillräckligt för att hejda prostitutionen. I det sammanhanget vill utskottet särskilt hänvisa till att viktiga remissinstanser ifrågasatt resultatet av Justitiedepartementets kartläggning av omfattningen av prostitutionen. Ytterligare åtgärder bör enligt utskottets mening nu övervägas. En sådan åtgärd skulle, som anförs i motionerna, kunna vara att kriminalisera prostitutionen. Utskottet har tidigare tagit avstånd från en sådan tanke och känner alltjämt stor tvekan. Mot en kriminalisering talar å ena sidan bl.a. svårigheten att tillräckligt tydligt identifiera den brottsliga gärningen, bevissvårigheten och risken för negativa effekter för de inblandade kvinnorna. För en kriminalisering talar å andra sidan främst den normbildande effekten av ett straffbud, som också skulle kunna ge en viss avhållande effekt. Frågan innehåller känsliga avvägningar, som enligt utskottets mening kräver all särskild belysning. Frågan om kriminalisering bör dock inte ses isolerad, utan bör ha sin plats i ett större sammanhang, exempelvis inom ramen för en totalöversyn av samhällets åtgärder mot prostitution.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

Herr talman! Jag tackar för ordet under den här punkten. I fortsättningen skall jag mer nogsamt bevaka dagordningen. Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att fastslå att frågan om prostitution inte bara är en kvinnofråga. Det finns både män och kvinnor som är prostituerade, även om den manliga prostitutionen är mycket sämre kartlagd. Vi har också mycket mindre kunskaper om just den manliga prostitutionen. Enligt polisen i Stockholm finns det i princip ingen manlig prostitution där. Jag skulle kunna ta med herrarna och damerna i denna församling på studiebesök, för att visa var de prostituerade finns. Det är viktigt att det perspektivet inte glöms bort. Prostitutionsproblematiken rymmer både män och kvinnor. Det stora problemet, och det område där jag finner det angeläget att någonting görs, handlar om de prostituerade som på grund av sitt missbruk i princip tvingas till prostitution. I de fallen är det alltså egentligen inte fråga om något frivilligt val, utan prostitutionen blir ett sätt att skaffa pengar till det missbruk som man har. Det är den typen av prostitution som jag tror det kan vara realistiskt att på olika sätt jobba med. Den typ av prostitution där behovet att skaffa pengar på grund av ett missbruk inte föreligger tror jag är oerhört svår att komma åt från samhällets, statens, polisens och andra myndigheters sida. Så vill jag komma till det som justitieutskottet säger. Det har ju förekommit ett antal olika omgångar i vad gäller om det är socialutskottet eller justitieutskottet som skall fastställa om det skall ske någon utredning eller ej -- ett slags revirpinkande som förekommer här i riksdagen. Det är viktigt att slå fast att utskottet inte säger ja till en kriminalisering utan vill få frågan belyst och -- det är viktigt -- precis som Liisa Rulander sade, att få frågan belyst i ett större sammanhang. Det är klart att alla de insatser som görs av socialtjänst, polis, frivilligorganisationer och andra har betydelse. Det kan man se i Malmö, där ett stort projekt kring prostitutionen genomfördes under ett antal år. Det visade positiva resultat i form av nedgång i prostitutionen. När insatserna minskat kan nu en ökning rapporteras igen. Det kan också ha med andra faktorer i samhället att göra, som att det har blivit tuffare och hårdare på olika sätt i det svenska samhället. Det är viktigt att understryka att utskottet fortfarande känner en mycket stor tveksamhet inför en kriminalisering. Det är ändå intressant att få frågan belyst, speciellt i det stora sammanhanget, som också innebär att man tittar på vad de sociala insatserna kan ha givit. Personligen menar jag att argumenten mot kriminalisering fortfarande är mycket starka. Jag ser ett lagtekniskt problem, som handlar om just bevisföringen. Det är ingen av parterna i ett prostitutionsförhållande som är intresserad av att det skall komma fram att han eller hon säljer eller köper en sexuell tjänst. Det blir oerhört svårt att bevisa att något sådant har förekommit. Även om det kan verka som en petitess, skall det ändå ha en viss betydelse när vi stiftar lagar här i riksdagen: Går det att se till att man kan kontrollera att lagen efterföljs? Det är för mig en viktig punkt, därför att det måste finnas åtminstone en teoretisk möjlighet, och till viss del en praktisk möjlighet, att bevisa att ett brott har begåtts och att det kan beivras, med böter, fängelse eller på annat sätt. När det gäller effekten av en eventuell kriminalisering kan man säga att den kan ha en viss normerande effekt och skulle kunna avskräcka en s.k. Medelsvensson, som lever i ett familjeförhållande, från att ta sig in till Malmskillnadsgatan och köpa sig en sexuell tjänst. Jag är inte hundraprocentigt säker på att det där stämmer. För några år sedan gjorde kvinnoorganisationerna i Stockholm en aktion, då de gick ut på bl.a. Malmskillnadsgatan och antecknade bilnummer. Senare tog de via bilregistret reda på vilka som hade varit på Detta publicerades, både på affischer och på annat sätt. Man ringde t.o.m. hem till personer. Det blev en stor sak i massmedia, men det blev inte någon nedgång i antalet besökare. Det måste ändå vara en stor skam att bli ''upphängd'' på en vägg och omtalad för att man har köpt en sexuell tjänst. Herr talman! Det finns olika åsikter bland socialarbetare och poliser om behovet av en kriminalisering. En del förespråkar det, och en del tycker att det är en mindre bra åtgärd. Min åsikt är, om man skulle välja att införa en kriminalisering av prostitutionen, att bägge parter måste straffbeläggas. Om man bara kriminaliserar de s.k. torskarna, dvs. köparna av sexuella tjänster, är risken mycket stor för utpressning.

Det krävs stora insatser, både i form av engagemang och med pengar, som skattebetalarna får bidra med. Herr talman! Med en sådan totalöversyn som både socialutskottet och justitieutskottet nu förespråkar kan vi få frågorna ordentligt belysta, inte bara på det sätt som Leif G W Persson har gjort i sin utredning, där han har jobbat med gammalt statistikmaterial. Det är värdefullt för den fortsatta debatten. Jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det känns bra att Kent Carlsson och jag kan vara så ense i den här frågan. Det råder en stor samsyn också i utskottet, vilket har framgått av den debatt som vi nu för. Jag måste bara invända mot en sak. Att bilnummer antecknas är naturligtvis inte lika avskräckande som att man kan ställas inför rätta. Det är möjligen det enda förtydligande jag skulle vilja göra i sammanhanget, dvs. att det kanske är där kriminaliseringen kommer in. Jag tror inte att vi i princip har så olika syn. Det nya är väl egentligen att det mer och mer under det senaste året har kommit in i debatten att båda skall kriminaliseras, att inte bara den ena parten skall belastas. Det känns bra att vi kan ha den samsynen i hela utskottet.

Herr talman! Sedan vi förra gången diskuterade den ekonomiska politiken här i riksdagen har förutsättningarna för politiken i viktiga avseenden förändrats. Den fasta växelkursen har övergetts. Kronan flyter. Det råder en osäkerhet om vilken ekonomisk politik som kommer att bedrivas framöver. De uttalanden som gjorts från regeringens sida har inte gett mycket vägledning. Och där vi har fått besked har innebörden varit att regeringen inte kan medverka till det som en bred opinion kräver för att få fart på produktionen och höja tillväxten och sysselsättningen. Vi socialdemokrater står fast vid de överenskommelser som vi träffade med regeringen i september. Överenskommelserna innebär nödvändiga åtgärder för att stärka statsfinanserna, satsningar på en mera aktiv arbetsmarknadspolitik samt en bankgaranti, som gör att spararna kan lita på bankerna och att omvärlden kan lita på Sveriges betalningssystem. Det är åtgärder som behövs alldeles oavsett vilken växelkurspolitik och penningpolitik som nu skall föras. Men vi är starkt kritiska till det sätt på vilket regeringen har hanterat de träffade överenskommelserna.

Vi var alla medvetna om att de nödvändiga åtgärderna för att stärka statsfinanserna måste läggas in på ett sådant sätt att de inte försvagar en redan svag konjunktur. När vi fick se regeringens egna prognoser för produktion och sysselsättning för 1993, föreslog vi genast att skattehöjningarna - det gällde inkomstskatten, momsen och bensinskatten - skulle träda i kraft vid ett senare tillfälle. Carl Bildt gick med på att skjuta höjningen av inkomstskatten till nästa år, men inte förändringen på de övriga punkterna. Vi anser att denna låsning är till nackdel för produktion och sysselsättning. Men vi har inte lyckats övertyga regeringen om behovet av långsiktighet i genomförandet, vilket vi djupt beklagar. Herr talman! Vi har övervägt om vi skulle bryta överenskommelserna med regeringen, men vi har kommit fram till att det skulle vara till ännu större nackdel för landet i form av politisk osäkerhet. Därför står vi fast vid överenskommelserna, men regeringen kommer ensam att vara ansvarig för de effekter som denna låsning ställer till med under nästa år. Vi är också kritiska till det sätt som enskilda statsråd har behandlat den träffade överenskommelsen på, både i offentliga uttalanden och i framlagda propositioner. Jag tänker framför allt på försvarsminister Anders Björck, näringsminister Per Westerberg och skatteminister Landet och medborgarna är beroende av att regering och riksdag fungerar. En minoritetsregering är i sin tur beroende av stöd i riksdagen hos andra partier än regeringspartierna. Det är regeringens sak att uppträda så, att den skapar respekt och väcker förtroende. Riksdagen är inte en moderat partistämma, där man kan härja fritt. Moderaterna är ett parti som bara har var femte väljare bakom sig. Moderaterna måste börja inse detta, och statsministern måste ta ansvaret för att skola in sina ministrar i minoritetsregerandets villkor. Efter den 19 november, när den fasta växelkursen övergavs, råder nya villkor för den ekonomiska politiken. Finansministern angav häromdagen fem riktlinjer för den ekonomiska politiken i det nya valutapolitiska läget. Det viktigaste budskapet var att regeringen nu skulle göra ännu större ansträngningar för att bekämpa inflationen. I det sammanhanget citerade hon en formulering ur finansplanen från 1991 om att inflationsbekämpningen måste överordnas andra ambitioner och krav. Detta uttalande var i hög grad befogat i början av 1991, när vi stod inför uppgiften att växla ner inflationen och återvinna den konkurrenskraft som inflationen urholkade. Nu är läget ett helt annat. Sverige har i dag inget kostnadstryck. Efterfrågan utgör inget inflationshot. De närmaste åren är prisstegringarna mycket låga och praktiskt taget helt beroende av politiska beslut, t.ex. ökade boendekostnader. Att behålla inflationen på en låg nivå är en självklar förutsättning för en uthållig tillväxt. Men det kan inte vara rimligt att använda den ekonomiska politikens alla medel för att bekämpa en inflation som nu knappt existerar, och att genomföra en sådan aktion till priset av en krympande produktion, som gör oss alla litet fattigare. Alla länder känner av de svåra tiderna. Men knappast något land har en så svag utveckling som Sverige. Nästa år blir det tredje året i rad med sjunkande produktion. Medan andra länder som också haft stora problem, som Finland och Storbritannien, nu räknar med ökad produktion, går Sverige i motsatt riktning. Nästa år är vi tillbaka på den produktionsnivå som vi uppnådde 1987. Arbetslösheten har mer än fördubblats jämfört med förra året och fortsätter att öka under nästa år. Att ekonomin fortsätter att krympa 1993 beror inte på att vi skulle få motgångar på exportmarknaderna. Redan före nedvärderingen av den svenska kronan stod det klart att exporten skulle komma att öka under 1993 och 1994. Genom den valutakurs som nu håller på att etableras förstärks konkurrenskraften mycket kraftigt, och exporten kommer att öka rejält under de närmaste åren. Den tillbakagång som kommer att ske under nästa år beror inte på brist på produktionskapacitet. Den förklaras i stället av den ekonomiska politiken, som fungerar som en broms för aktiviteten och som krymper marknaderna för alla företag som producerar varor och tjänster för hemmamarknaden i Sverige. Därmed kommer en rad företag att slås ut, vår industriella kapacitet att krympa och långtidsarbetslösheten att växa. Det är detta som är det verkliga inflationshotet på några års sikt, när efterfrågan förhoppningsvis kommer att vara bättre än i dag. Det allvarliga är att den borgerliga majoriteten inte vill inse att det är den negativa tillväxten, den krympande produktionen, som är den viktigaste förklaringen till den allvarliga försämringen i statsfinanserna. Under två budgetår, 1991 93, minskar inkomsterna för staten med ca 25 miljarder kronor. Samtidigt ökar statens utgifter med långt över 100 miljarder kronor, framför allt som en följd av den ekonomiska krisen. Aldrig tidigare har utgifterna ökat så mycket. Aldrig tidigare har det lagts så stora bördor på framtida generationer. Det finns ingen anständig lösning på detta djupt allvarliga problem om vi inte kan få i gång tillväxten. Därför kan man inte enbart ha ett inflationsmål som ledstjärna för den ekonomiska politiken. Det måste finansministern och den borgerliga majoriteten inse. Att kunna visa att Sveriges ekonomi växer, att vi förmår ta till vara den produktionskapacitet som finns är i dag det viktigaste måttet på en trovärdig ekonomisk politik. Att få upp tillväxten är samtidigt det viktigaste medlet för att sanera statsfinanserna. Därför behövs det en ny vägvisare i den ekonomiska politiken. Jag vill formulera den på följande sätt: ''För att värna sysselsättning och välfärd måste insatserna för att få i gång tillväxten överordnas andra ambitioner och krav. Detta måste gälla för både finanspolitiken och penningpolitiken.'' Mitt förslag är uttryck för en vilja att få till stånd en konstruktiv diskussion om åtgärder för att förhindra en fortsatt tillbakagång och en ännu högre arbetslöshet. Jag vill på det här sättet ge finansministern chansen att komma loss ur det skruvstäd som hela den ekonomiska politiken har fastnat i. Nu finns det tillfälle till en öppen diskussion. Slå inte igen dörrarna! Ta chansen att komma med i den diskussion som nu förs i näringslivet, bland de fackliga organisationerna och bland ekonomerna! Vi socialdemokrater har här i riksdagen i vår ekonomisk-politiska motion lagt fram ett brett program för att få i gång tillväxten och bekämpa arbetslösheten. Vi vill med våra förslag få till stånd en omläggning av politiken och ett konstruktivt samarbete med näringslivet och med löntagarna. Vårt alternativ fick ett gott mottagande i den allmänna debatten. Vi skall nu vidareutveckla detta program inför den allmänna motionstiden. Den fråga som vi har ställt oss själva och som vi har ställt till ekonomerna är vilka ytterligare åtgärder som krävs för att vi skall få upp tillväxten till över 3 %, pressa ned arbetslösheten till 3 % och hålla en prisstabilitet på Vi ställer inte ut några löften om en sådan utveckling. Men vi vill med det ange den avvägning vi gör mellan olika motstridande krav i den ekonomiska politiken. Vi vill också ange den ambitionsnivå som bör känneteckna en politik som skall ge en fast grund för arbete och välfärd och sunda statsfinanser. Herr talman! Jag vill därför yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna nr 1, 2, 4-6, Jag vill avslutningsvis ta upp ytterligare en fråga av stor ekonomisk betydelse, nämligen regeringens förslag om en garanti för bankernas insättare. Den frågan skall behandlas på fredag, på riksdagens sista dag. Vi socialdemokrater stöder förslaget om en bankgaranti. Men vi menar att man måste ställa höga krav på att verksamheten bedrivs på ett affärsmässigt sätt. Skälet till att jag tar upp den här frågan i denna debatt är att det har hänt en del anmärkningsvärda saker som gör att förslaget kommer i ett nytt ljus. Jag tänker självfallet på försäkringsbolaget Wasas köp av Bohusbanken. Den affären har gett upphov till en omfattande publicitet. Man har ifrågasatt om Wasa på det här sättet köper sig en statlig garanti för bolagets riskfyllda finansieringsverksamhet. Det är inte möjligt att här i riksdagen bedöma den affären, men blotta misstanken att det skulle handla om ''garantiplanering'' ger oss anledning att tänka efter en gång till innan vi fattar beslut på fredag. Regeringen måste därför omedelbart klargöra om propositionen ger utrymme för en sådan ''garantiplanering'' eller ej. Om det verkligen skulle finnas sådana kryphål, måste vi genast täppa till dem innan beslutet fattas. Jag vill därför för Socialdemokraternas del begära en omedelbar överläggning med finansministern och bankministern så att riksdagen på fredag kan ha ett tillfredsställande underlag för beslut. Det är viktigt. Det är bråttom. Detta måste nu gå före alla andra uppdrag och engagemang!

Herr talman! Ärade kolleger! Låt mig börja med att påminna litet grand om krisen. Det är inte så förfärligt länge sedan vi var mitt uppe i den värsta delen av den, men ibland tycker man att det verkar som om den håller på att avklinga. Vi måste på alla sätt hålla kampen vid liv för att gemensamt ta oss ur problemen. Jag kan inte heller låta bli att ta upp en sak som härstammar från valrörelsen och från begynnelsen av vårt förra riksmöte. Det gäller vårt förslag att minska utgifterna med 196 miljarder under sex år. Vi blev som parti i det närmaste idiotförklarat på grund av det förslaget. Vad har nu regeringen och Socialdemokraterna gjort tillsammans? De har fattat beslut om en ökningstakt som är två gånger större än den vi har föreslagit på årsbasis, vilket vi applåderar och ställer upp på. Det hade kanske varit vettigt om vi hade blivit tagna litet mer på allvar i det vi föreslog. Då kanske vi t.o.m. inte hade haft krisen på samma sätt som vi nu har. Sedan vill jag gå över till något som kanske är det viktigaste av allt. Låt oss gå tillbaka litet grand i tiden och tala om valutaproblematiken. Vi har alla i den här kammaren stått bakom regeringen, när det gällde att upprätthålla en stabil valuta. Det misslyckades tyvärr. Så här i efterhand kan man naturligtvis alltid vara efterklok och säga att vi skulle ha gjort på ett annat sätt. Men jag vill upprepa att vi var eniga på den punkten. När vi nu däremot har råkat ut för att få en flytande krona måste vi tänka om radikalt. Vi måste offensivt sätta ner räntan. Räntan stryper oss till döds allihop. Vi måste släppa på prestigen, och vi måste släppa gammaldags tänkande. Vi måste offensivt sätta ner räntan till den nivå där den hör hemma för närvarande, kanske 6-7 % Vi i partiet har ägnat mycket möda åt att försöka utreda vad det kan få för konsekvenser. Det är klart att det får en ögonblicklig konsekvens på vår valutas nivå, men man är inte enig på den punkten. Det finns t.o.m. de som hävdar att det kan få en positiv effekt. Jag vet inte om det är sant, men jag tror att den effekt som det kan få på valutan blir ganska marginell, och jag tror att den risken är värd att ta. Den inflation på 4-5 % som vi talar om inför nästa år är faktiskt betingad av de skattehöjningar som vi har varit tvungna att vidta samt den effekt vi får på grund av att valutan har förändrats. Det har varit en debatt i pressen nyligen där man hävdar att den del som påverkas av marknadskrafterna, i det här fallet t.ex. en räntesänkning, utgör ca 1 %. Jag tycker att vi skall ta oss samman och göra det som en del kallar för ett experiment, nämligen att sätta ner räntan. Om det skulle visa sig att det slår mycket snett av en eller annan anledning, är det precis lika lätt att höja räntan igen. Vi måste göra något. Det finns en del kloka experter som har gjort jämförelser mellan den räntenivå som vi har haft nu en längre tid och den situation som vi hade 1987 - då vi hade en helt annan inflation. Den räntenivå vi har i dag skulle då motsvara en ränta på 40 % 1987. Om vi tänker i de termerna får vi ett helt annat perspektiv på detta. Vi tror att detta är den rätta medicinen. Räntan är det viktigaste i alla avseenden för företag, enskilda personer och i slutänden för hela vårt land. Jag hoppas att vi kan få en saklig debatt kring det här. Jag hoppas verkligen att finansministern, som gör oss den äran i dag, tar detta under övervägande. Låt mig sedan gå över till överenskommelsen eller krispropositionen som vi diskuterar i dag. Det är ju i botten två överenskommelser. Vi sade redan när krisen pågick att vi stöder det som har gjorts. Vi har helt och hållet ställt oss bakom det. Däremot har vi sagt att vi kanske hade gjort besparingarna på ett litet annorlunda sätt i några olika avseenden, om överenskommelsen hade träffats med oss. Det har vi försökt spegla litet i vår motion. Det har också föranlett ett ganska stort antal reservationer. Jag vill understryka att reservationerna är signaler från oss om vad vi skulle ha gjort i stället och var vi skulle ha gjort besparingarna. I vissa fall skulle vi t.o.m. ha gjort större besparingar än de som har gjorts. Men jag vill stryka under ordentligt att vi står bakom överenskommelsen och att våra reservationer är en markering av vad man skulle kunna ha gjort i stället. Jag skall kort beröra en del av dessa saker. Sedan kommer flera av mina kolleger att ta upp de frågor i propositionen som direkt berör deras utskott. Dessa frågor berör jag bara flyktigt här. Besparingen på sjukförsäkringen, eller skall vi kalla den socialförsäkringen i ett vidare begrepp, tycker vi är bra, men vi skulle ha velat göra det på ett annat sätt. Vårt förslag är känt. Vi vill försöka ta ett totalgrepp och rensa upp i detta lappverk för att få rättvisa. Alla skall få samma ersättning. Ersättningen skall inte vara beroende av orsaken till frånvaron. När det gäller pensionerna kan man säga att vi har blivit tillfredsställda genom det som regeringen har gjort. Vi ligger alltså på samma nivå. Det är mycket trevligt. Vad sedan gäller indragningen av de två dagarna i semestrarna, vilket vi stöder, hoppas jag verkligen att arbetsmarknadens parter drar sitt strå till stacken och ser till att den minskningen kommer att gälla alla och inte bara dem som berörs av lagen. Det tror jag också att vi är överens om. Jag skall inte närmare gå in på frågan om bostäderna. Dan Eriksson i Stockholm kommer senare att vidareutveckla detta. Vi har i grunden ett annat förslag till finansiering av de 3 miljarder som det är nödvändigt att dra in. Jag kommer då automatiskt in på biståndet. Det är nämligen från biståndet som vi vill ta dessa pengar. Det kan man naturligtvis ha många synpunkter på. Olika partier har av naturliga skäl olika synpunkter på detta. Men vi vill ändå framhålla att vi i Sverige tyvärr inte kan rädda hela världen. Det är omöjligt. Vi sitter i dag i en situation som är ytterst besvärande för oss själva. Jag vill här understryka att vi faktiskt lånar till varenda krona som vi skänker bort. Låt oss så småningom komma tillbaka till den nivå vi har i dag och kanske t.o.m. öka den när vi har egna resurser till det. Vi i Ny demokrati föreslår också att biståndsnivån skall sänkas till den som FN har kommit fram till, eller rättare sagt det som FN har rekommenderat sina medlemsländer, nämligen 0,7 % av BNI. Det finns över huvud taget ett fåtal länder som i dag ligger över den nivån. Jag tror inte att vi kan vara världsbäst i alla avseenden jämt och ständigt. Vi måste också se till de resurser vi har, eller i varje fall till de resurser vi har för närvarande. Vi föreslår alltså att man skall hålla den nivå som FN rekommenderar. Flertalet länder i världen ligger på nivån 0,25 %, 0,30 % eller 0,35 %. Jag tror att alla egentligen känner för det vi har sagt. Låt oss i första hand hjälpa dem som ligger närmare oss. Vi kan inte hjälpa hela världen. Men vi skulle kunna göra en stor insats för dem som ligger närmast oss. Jag vill upprepa det Ian Wachtmeister många gånger har framfört. En bomb ligger och väntar i det gamla Sovjetunionen. Ingen av oss vet vad som händer efter den 1 januari. Då får nämligen ryssarna möjlighet att få pass. Vi vet att de kan gå ut på gatan i Moskva och köpa sig falska visum. Det finns en betydande risk för att vi kommer att få se en ordentlig, kraftfull, våg till vårt land av vad jag skulle vilja kalla för ekonomiska flyktingar. Är vi beredda på det? Ian Wachtmeister har ställt den frågan flera gånger till ansvarig minister, men vi har inte fått några bra svar på den. Tänk efter på den här punkten. Det är en katastrof som vilar runt hörnet. Arbetsmarknadspolitiken är kanske den allra viktigaste fråga som vi har att ta itu med. Vi i Ny demokrati har också där tidigare framfört några förslag i motioner. Vi har återupprepat dem, och vi kommer att återupprepa dem med en dåres envishet. Jag skall inte närmare gå in på arbetsmarknadspolitiken. Den kommer Laila Strid-Jansson senare att gå in på litet mer i detalj. Men jag vill ändå nämna vårt förslag att ge dispens för de arbetslösa vid tillämpningen av lagen om anställningskydd, LAS. Vi kommer att få ut tiotusentals människor i arbete. Om det går snett - återigen, fru finansminster - är det lika lätt att upphäva den dispensen som det är att besluta om den. Varför är det rent generellt bättre på arbetsmarknaden i Tyskland än vad det är i Sverige? Jag tror att en stor del ligger i att de har kvar det gamla lärlingssystem som vi hade en gång i tiden. Därmed finns en stolthet över yrkesarbetet och en väl fungerande utbildning som till stor del också bedrivs av företagen. Vi vill verka för detta, och vi kommer att upprepa det gång på gång. Låt oss gå tillbaka till en modern form av vårt gamla lärlingssystem. Det kommer att lösa många problem. En annan viktig fråga som vi också har tagit upp är konjunkturanpassad arbetstid. Vi har ständiga konjunkturer som går upp och ner. Det har de alltid gjort, och det kommer de förmodligen att fortsätta att göra. Men arbetstiden ligger fast. Den är alltid densamma vare sig vi har en högkonjunktur eller en extrem lågkonjunktur. Varför inte ge arbetsmarknadens parter möjlighet att själva anpassa arbetstiden från företag till företag? Det skall naturligtvis ske inom en given ram, kanske mellan 80 % och 120 %. Det kan man alltid diskutera sig fram till. Det finns förnuftiga människor i alla de lokala fackföreningarna. Det finns förnuftiga människor i företagsledningarna. De vet själva vad som är bäst för det egna företaget. Låt oss inte vara så stereotypa. Låt oss se till att ge arbetsmarknaden möjlighet att kunna variera sig. Vi har medverkat till att få till stånd en liten förändring av krispropositionen på en punkt - där har vi så småningom blivit eniga med regeringen - nämligen att ett ROT-program måste tas fram. Det kommer Dan Eriksson i Stockholm att närmare utveckla, och även Robert Jousma kommer in senare i debatten. Det är viktigt att vi får i gång en del av byggandet. Det finns oändligt mycket att göra. Industrin är arbetskraftsintensiv och berör så många sektorer. Detta förslag hälsar vi med tillfredsställelse. Under rubriken det finansiella systemet har vi tagit oss friheten att börja diskutera litet grand vad man bör göra med de resterande pengarna i de gamla löntagarfonderna. Det är sagt att man skall använda merparten av de medlen till forskning. Det är vi principiellt positivt inställda till. Men de skall användas på ett speciellt sätt. Vi vill i större utsträckning stödja ändamålsforskningen. Vi har en mycket betydande grundforskning i detta land. Den kanske t.o.m. är för stor, relaterat till andra länder. Men vi har en dålig ändamålsforskning. Den skulle vi i Ny demokrati vilja förbättra. Vi föreslår därför att man skall satsa 5 miljarder och i första hand rikta de medlen till de nya teknikparkerna osv., så att man får en naturligare och bättre koppling mellan näringsliv och skolor. Sedan skulle vi vilja ta 3 miljarder till ett garantiinstitut, för att kompensera för det som nu har hänt på marknaden med Svenska Kredits och Njords konkurs, osv. Det måste finnas kreditmöjligheter för vår byggnadsindustri och exportindustri om de skall ha en chans. Slutligen skulle vi vilja ta de resterande 3 miljarderna till att inrätta någon form av garantiinstitut för att snabbt kunna åstadkomma någonting när det gäller alla företag som blöder med anledning av bankernas åtgärder. Vi deltar gärna i diskussioner. Jag ser att min taletid har runnit ut. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till följande av Ny demokratis reservationer. Vi har många fler, men för att inte dra ut på debatten skall vi begränsa oss till dessa. Det blir tyvärr ganska många ändå. Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 7, 13, 19, 20, 24, 25, 28 och 30. Det gör jag, mina damer och herrar, bara för att markera vår politik.

Herr talman! En kvarts miljon människor i Sverige går arbetslösa. Maskiner står stilla och fabrikslokaler står tomma samtidigt som de som har kunskaper att använda dem för produktion av varor som folk skulle vilja köpa om de hade råd går arbetslösa. Det finns köer till daghem och sjukvård medan daghemspersonal och vårdbiträden går arbetslösa. Fastighetsunderhåll eftersätts, och byggnadsarbetare går arbetslösa. Det här måste vara det stora, avgörande systemfelet i svensk ekonomi. Vi lägger fram förslag som stimulerar efterfrågan och minskar arbetslösheten nu. Våra förslag får kortsiktigt negativa effekter - inflationstakt och budgetunderskott stiger något, valutan faller troligen något. Vi lägger också fram förslag som minskar budgetunderskottet betydligt mer än vad utskottets förslag innebär och som skall träda i kraft när konjunkturläget så medger. Utskottet skriver om vårt förslag att senarelägga åtstramningen: ''Med erfarenheter från höstens händelser med åtföljande räntechocker och en framtvingad övergång till en flytande växelkurs finner utskottet detta förslag i motion Fi37 häpnadsväckande.'' Jag tror, ärligt talat, att det är rent hyckleri. Ni skulle ha blivit häpna enbart om vi gått på er linje. Om det är något som den borgerliga utskottsmajoriteten och troligen också många socialdemokrater är häpna över i den här frågan, så är det att Socialdemokraterna står fast vid krisuppgörelsen. Vi är i och för sig ganska härdade när det gäller svepande avvisanden av våra förslag, men jag vågar påstå att vi känner oss ovanligt lugna inför anloppen just nu. Vi kan nämligen stödja oss på andra som i stort sett säger samma sak som vi och där utskottsmajoriteten inte skulle våga påstå att de är häpna över vad de får höra. eller om det nu är finansministern - utsetts till ordförande i en expertgrupp som skall forma underlag för en ny politik. Han uttalade i en tidningsartikel för ett par månader sedan att om man har ett stort budgetunderskott och stigande arbetslöshet i en djup lågkonjunktur, skall man inte strama åt ekonomin nu, ''men i dag fatta beslut om budgetförbättringar som sätts i kraft senare''. Jag vill delge kammaren också ett annat citat från Assar Lindbeck. Det är litet gammalt, för det kommer från en debatt om statsverkspropositionen i början av 1973. Dåvarande finansministern Sträng hade stramat åt ekonomin trots en för den tiden relativt stor arbetslöshet och motiverat det med ett växande budgetunderskott. Lindbeck sade då så här: ''Att se på budgetunderskottets storlek i stället för på det samhällsekonomiska läget är som när en berusad person går fram till en termometer och finner att den visar på 24 och utropar: Å fan, är det redan midnatt!'' Det är nästan så att man misstänker att Lindbeck satts in i den här kriskommissionen för att han skulle knipa käft till dess att han avlämnade en rapport. Jag skall trötta kammaren med ännu ett citat. På ett ekonomiskt seminarium som vi i vänsterpartiet ordnade den 2 december sade LO-ekonomen P.-O. Edin följande om det krispaket som riksdagen skall besluta om i dag: ''Det finns inget mer kostsamt ur långsiktig strukturell budgetsynpunkt än att förstöra arbetskraften, det kostar dubbla kostnaden i form av skattebortfall och underhållsskyldighet. Och då frågar man sig: Varför görs det? Jag tror det finns ekonomiska och politiska strateger som ser detta som ett sätt att i grunden och för lång tid förändra det politiska och sociala samhällsklimatet och maktstrukturen i Sverige. Då är den nuvarande politiken fullkomligt relevant. Det finns inget effektivare än att ha en arbetslöshet på denna nivå.'' Edin talade också om en dold målfunktion. Jag tycker att den egentligen inte är så dold. Regeringen uttrycker den i propositionen ganska tydligt som ett långsiktigt mål, nämligen att Sverige skall bli ett ''hårdvalutaland'' inom ramen för den Europeiska Unionen. Det centrala ekonomisktpolitiska målet för denna union finns inskrivet i Maastrichtavtalet, och det är prisstabiliteten, som överordnas allt annat. Att döma av vad både statsministerns ekonomiske rådgivare Lars Jonung och Lars Tobisson sade på ett seminarium som riksbanken ordnade i går och som jag var och lyssnade på, är det tydligt att regeringspartierna inte tagit det minsta intryck av kronans fall. Och att döma av vad riksbankschefen sade i finansutskottet, när han var där den 3 december, arbetar riksbanken redan som om beslutet var taget om att målet om hårdvalutalandet skall ligga fast och som om riksbanken redan getts den ställning som den skall ha enligt Maastrichtavtalet. Bengt Dennis tänker inte låta sig påverkas av några politiker. Han behandlade oss snarare - så upplevde i alla fall jag det - som små barn. Det blir ingen räntesänkning eller annat godis, talade han om för oss. Belöningen kommer först om finanspolitiken är tillräckligt stram. Jag vill fråga finansminister Wibble: Vem är det som bestämmer om räntan skall sänkas och om finanspolitikens stramhet? Är det regering och riksdag, eller är det riksbankschefen? Redan före kronans fall stod det klart att den starkt ökande arbetslösheten har bristande hemmaefterfrågan som huvudorsak. Efter den 19 november är detta ännu tydligare. I den nya prognos som regeringen gjort beräknas hushållens reala disponibla inkomster minska med 3,8 Nu räknar regeringen också med att den relativa enhetsarbetskostnaden i industrin minskar med mer än 15 % nästa år. SE-bankens ekonomer talar till och med om 20 %. Konkurrenskraften för svensk industri kommer således att stärkas långt mer än vad den överenskomna och av utskottet föreslagna sänkningen av arbetsgivaravgiften skulle medföra. Misstaget efter 1982 års devalvering - att man lät företag lägga vinsterna på hög - får inte upprepas. Det enda rimliga är nu att göra som LO föreslog i förrgår: Dra tillbaka sänkningen av arbetsgivaravgifterna och använd i stället pengarna till riktade statliga beställningar till dem som verkligen snabbt genomför investeringar. Det handlar bl.a. om investeringar i kollektivtrafik och om upprustning av fastighetsbestånd och kommunala VA-anläggningar. Ge också kommunerna tillbaka - eller rättare sagt låt kommuner och landsting behålla - de 7,5 miljarder kronor som enligt tidigare beslut skall dras in från dem. Och nu måste jag få vända mig till mina vänner socialdemokraterna. Allan Larsson sade för en liten stund sedan att förutsättningarna nu har förändrats. Vältaligt beskrev han att långtidsarbetslösheten växer och att den borgerliga majoriteten inte vill inse det nya läget. I sin reservation i utskottet skriver socialdemokraterna så här: ''Den ekonomiska politiken får inte ges en sådan inriktning att vi under lång tid framöver överger ansträngningarna att motverka arbetslösheten.'' Det jag inte begriper är ''under lång tid framöver''. Skall vi överge ansträngningarna nu, en kort tid, och sedan ta upp dem igen? Det är ju nu som behovet av insatser är akut. Om vi väntar till i juni 1993 i samband med budgetbehandlingen, hinner arbetslösheten springa upp i över de 6 % som ni själva talar om i reservationen. Allan Larsson sade också här nyss att Socialdemokraterna är kritiska vad gäller tidpunkten för när åtgärderna sätts in. Men samtidigt tycks ni ju instämma i utskottets bedömning att ni är häpna över att vi lägger fram exakt förslaget att senarelägga åtstramningarna. Allan Larsson säger att den politiska osäkerheten är viktigare, och därför ansluter ni er till krisuppgörelsen, trots att ni vet att det är fel. Är den politiska osäkerheten i det här läget verkligen viktigare än kanske 50 000 arbetslösa? Jag förstår ärligt talat inte hur Socialdemokraterna just nu tänker. Oavsett frågan om när åtstramningarna sätts in har utskottets förslag orimliga fördelningseffekter.

Konsumentverket har visat i en undersökning av de båda första krispaketens effekter att en ensam mamma och en kvinnlig låginkomstpensionär berövas mer än 5 % av sin disponibla inkomst och hamnar nedanför Socialstyrelsens socialbidragsnorm. Hushåll med två höginkomsttagare med ett överskott på 10 000 kr i månaden, förlorar bara ca 3 % av sin disponibla inkomst. Per-Ola Eriksson talade i en tidigare debatt om sin önskan att den ekonomiska politiken gavs - jag tror det var - en mer kvinnlig profil. Han kan försöka leva upp till det genom att i dag rösta på våra förslag, som innebär en omfördelning av krispaketen från köns och jämställdhetssynpunkt. Fördelningspolitiken måste också ändras internationellt. Beslutet att dra ned u-hjälpen med 1,5 miljarder kronor har enligt Financial Times samma symbolvärde som Berlinmurens fall, och andra rika länder har skyndat sig att följa efter. Den lägre kronkursen minskar biståndets realvärde med ytterligare 1 miljard. De partier som gladeligen är beredda att satsa 8 miljarder - det blir förmodligen mer - i svenska skattepengar på att subventionera den europeiska unionen kan rimligen inte hävda besparingsargumentet när de minskar biståndet till jordens fattigaste länder. En starkare fördelningspolitik är inte bara av moraliska skäl nödvändig, utan den är också nödvändig för att kunna genomföra de besparingar som långsiktigt är nödvändiga, om det strukturella budgetsunderskottet skall kunna opereras bort. Vi har i vår motion lagt fram långtgående besparingsförslag om militärutgifter och statlig administration. Också bostadssubventioner och pensioner måste riktas på ett mer effektivt sätt, så att de når dem med de största behoven. Många av dessa förslag har inneburit svåra omprövningar för oss själva. Ni i de andra partierna måste också tänka om! Det Riksbanksseminarium som i går pågick visade att våra mest tillfrågade ekonomer i dag är djupt osäkra och - skulle jag vilja säga - förvirrade över hur de skall bedöma den långsiktiga utvecklingen. I går hörde jag att man inom Centern omprövar sin inställning till den europeiska unionen. På Allan Larsson har jag också tidigare förstått att han är djupt fundersam över hur det egentligen är med Sveriges möjligheter att ansluta sig till unionen. Det är ett rimligt krav att regeringen åtminstone planerar för en annan eventualitet. Ibland kan man få en känsla av att Anne Wibble och Carl Bildt, regeringen, går in för att köra in Sverige i en situation där det sedan inför folkomröstningen 1994 hävdas att det inte finns någon återvändo och att det blir katastrof. Så långt binds vi upp. 1980-talets nyliberalism har fallit samman. Det går emellertid inte heller att återvända till den gamla sortens socialdemokratiska politik. Allan Larsson talar om att inte slå igen dörrar. Socialdemokraterna har tidigare - som jag har tolkat det - slagit igen dörren framför oss med orden: Det är inte fråga om något samarbete åt vänster, utan man vänder sig enbart åt höger. Jag tror och hoppas att Socialdemokraterna kommer att tvingas tänka om. Vi har stora frågor om miljön och sextimmarsdagen att finna lösning på. Vi måste också finna åtgärder för att kunna göra något åt den formidabla makt som har samlats i händerna på stora kapitalägare. Vi tror att våra förslag i dag ger de bästa förutsättningarna för att inleda den diskussionen. Vi tror också att våra förslag i dag faktiskt är de som också ni socialdemokrater, kanske även ni i andra partier - om ni tänker igenom situationen - egentligen tycker är bäst. Herr talman! Vi står självfallet i alla delar bakom min meningsyttring. För att bespara kammaren en lång, utdragen, komplicerad och tröttande procedur och talmannen arbete yrkar jag bifall endast till momenten 1, 6, 23, 26, 29, 37, 43 och 52

Herr talman! Johan Lönnroth ställde en fråga till mig om formuleringen i finansutskottets betänkande ''att den ekonomiska politiken inte får ges en sådan inriktning att vi under lång tid framöver överger ansträngningarna att bekämpa arbetslösheten.'' Det skall läsas så att man varken för kort tid eller lång tid skall ge upp de ansträngningarna. Formuleringen är en kritik mot resultatet, som vi kan se av regeringens politik. Insatserna är otillräckliga och det saknas mycket av det som jag nu har redovisat. På det sättet skall Låt mig även tillägga några synpunkter när det gäller kritiken mot den överenskommelse som vi har träffat. Jag sade att vi är kritiska mot regeringens sätt att hantera överenskommelsen, eftersom innebörden var att vi skulle avväga åtgärderna med hänsyn till konjunkturläget. Vi var också överens om att vi skulle vara överens om de förändringar som skulle ske. Vi har inte lyckats få med regeringen. Jag menar att man står inför ett svårt val, ett mycket svårt val. Vi har emellertid sett litet längre än bara till den aktuella situationen. Vi ser att vi under 1990-talet kommer att ha en besvärlig ekonomisk situation, inte minst när det gäller statsfinanserna. Det kräver bred majoritet i riksdagen för att få till stånd de nödvändiga åtgärderna. I det läget är det viktigt att visa att Sveriges riksdag kan fungera, att det går att få till stånd överenskommelser, och att vi socialdemokrater står för de uppgörelser som är träffade, även om vi är kritiska mot den motpart som inte uppfyller överenskommelserna på det sätt som vi anser borde ske. Låt mig också framlägga en synpunkt på fördelningspolitiken. I det läge som vi nu har, med statsfinanser som försämras i snabb takt, är det viktigt att de bördor som den här krisen medför inte bara läggs på sjuka, handikappade, pensionärer och arbetslösa. Det är oerhört viktigt att också vi som har arbete och inkomster, som är friska och starka, tar vår del av ansvaret för bördan. Ett viktigt syfte med Socialdemokraternas medverkan har varit att vrida politiken bort från den inriktning som den hade, för att skapa en något annan profil. Självfallet är vi inte nöjda med helheten, men i överenskommelser måste man också kunna acceptera det. Om regeringen emellertid hade gjort upp högerut, tror jag att Johan Lönnroth lätt kan inse vad det hade inneburit för fördelningspolitiken. Krisen innebär bördor, och därför är det oerhört viktigt att få igång tillväxten, för att få resurser till att hantera den svåra statsfinansiella situationen. Det är vårt huvudbudskap.
Herr talman! Man skall alltså tolka den socialdemokratiska reservationen så att ni också nu kortsiktigt vill bekämpa arbetslösheten. De förslag som vi emellertid lägger fram, exempelvis att inte höja momsen, att inte sänka arbetsgivaravgifterna utan i stället använda pengarna till aktiva arbetsskapande investeringar - exakt likadana förslag som LO lägger fram - är just de åtgärder som behövs. Socialdemokraterna säger sig också vilja ha sådana åtgärder. Varför stödjer ni då inte våra framlagda förslag? Allan Larsson säger att ni vill skapa breda majoriteter, och det förstår jag. Det är också vår ambition att en gång i framtiden ingå i en sådan bred, gärna grön och röd, majoritet. Samtidigt kan jag inte förstå varför detta skulle försvåras, genom att ni nu röstar på det som ni vill. Det är ju ett dubbelspel, när ni går ut och säger att ni vill en sak men av någon anledning måste göra någonting annat. Skapar det verkligen det förtroende för det framtida samarbete som ni säger er vilja ha? Allan Larsson säger också att de friska och starka måste ta bördorna. Det är just innebörden i våra förslag. Vi säger att det skall införas ett tak i sjukersättningen. Vi vill slopa grundavdraget för höginkomsttagare. Det är alltså konkreta förslag, som just innebär att pengar tas från de friska och starka, för att man skall kunna låta bli att angripa de allra svagaste, de långtidssjuka och de arbetslösa. Varför stöder ni då inte våra förslag? Till sist vill jag bara upprepa frågan om häpenheten. Ni har inte i er reservation tagit avstånd från utskottsmajoritetens påstående att man är häpen över vår motion. Är Allan Larsson häpen över Vänsterpartiets förslag i denna fråga?
Herr talman! Vi har genom uppgörelserna medverkat till åtgärder som gäller arbetsmarknadspolitiken - en mer aktiv arbetsmarknadspolitik än den som regeringen hittills bedrivit. Vi har fått till stånd stimulanser på investeringssidan som skall göra nytta. Vi har sagt att det är nödvändigt. Detta görs visserligen under en kort period, och därför bör de följas av ytterligare insatser på det området. Det är ett viktigt framsteg som har skett. Jag tror också att Johan Lönnroth håller med om att det som har uppnåtts, t.ex. när det gäller akassan, dvs. att undvika det förstatligande som den borgerliga majoriteten hade tänkt sig, också är ett viktigt framsteg. Vi kommer självfallet att under den allmänna motionstiden pröva hur vi i fortsättningen på olika områden kan få till stånd de ytterligare stimulanser som är nödvändiga för att effektivare bekämpa arbetslösheten. Jag vill ställa en fråga direkt till Johan Lönnroth. Å ena sidan säger han att han vill vara med i breda uppgörelser, och å andra sidan säger han till mig: Spring ifrån de uppgörelser ni har träffat! Vem skall kunna ingå någon överenskommelse med Johan Lönnroth och Vänsterpartiet om ni har den inställningen? Skulle ni göra på det sättet själva om ni var en part i en överenskommelse? I så fall tror jag att det tar lång tid innan Johan Lönnroth kan komma i den positionen att han kan delta i breda, samlande lösningar för att klara viktiga problem i svensk samhällsekonomi.
Herr talman! Först skall jag erkänna att ni har lyckats åstadkomma ett antal förändringar i de förslag som regeringen hade tänkt lägga fram, genom att ni deltog i samtalen med regeringen i september. Det var naturligtvis en prestation, och det var bra. De överenskommelserna ingicks med ett mycket bestämt syfte, nämligen att upprätthålla en politik som Allan Larsson hade inlett som finansminister, när inflationsmålet sattes före arbetslöshetsbekämpningen på våren 1991, och som sedan fördes vidare genom knytningen av kronan till EG:s valuta. Det hade ett mycket klart samband med strävan att göra Sverige till ett hårdvalutaland. Precis som Allan Larsson säger, hände detta med kronans fall den 19 november, och därmed var förutsättningarna i grunden förändrade. Då måste det vara rimligt att ni kan konstatera just detta: i och med att förutsättningarna är förändrade är det ett helt annat läge, och då är det djupt felaktigt att stå fast vid uppgörelserna. Jag kan inte förstå det här dubbla budskapet, när Allan Larsson å ena sidan säger att det finns grundläggande fel, som kommer att öka arbetslösheten - den insikten finns uppenbarligen i dag - och å andra sidan säger att ni måste stå fast vid uppgörelserna, trots att ni egentligen tycker någonting helt annat. Visst skall man stå fast vid en uppgörelse, men dessa uppgörelser gjordes under bestämda förutsättningar, som nu är helt annorlunda. Det måste också de borgerliga partierna inse; att en stor del av grunden för dessa båda krisuppgörelser i dag är fullständigt förvandlad och borttagen.

Herr talman! I svåra ekonomiska tider ökar behovet av politisk samling och enighet för landets bästa. Den höga arbetslösheten, det höga ränteläget och problemen i samhällsekonomin gör att många i dag känner stor oro inför framtiden. Alla politiker, oavsett färg, har därför ett gemensamt ansvar för att skapa framtidstro i vårt land. Ekonomisk stagnation måste vändas till utveckling och till nya möjligheter. Höstens s.k. krispaket har visat att vi kan ta gemensamma tag när viljan finns - och jag konstaterar att vi har haft en gemensam vilja. krispropositionen - där Allan Larsson visserligen inte har haft möjlighet att delta - har vi fört en konstruktiv diskussion om olika förslag från partierna. Vi har också nått gemensamma lösningar. Om alla goda krafter bjuder till kan vi skapa ett möjligheternas Sverige. Vi måste vara beredda att rätta gamla felgrepp. Vi har goda möjligheter att lägga grunden för en period av tillväxt i svensk ekonomi, nya företag, nya jobb i industrin och en rättvis fördelning. Vi måste uppfylla ungdomarnas framtidsdrömmar om utbildning, arbete, bostad till rimliga kostnader och trygghet. Den äldre generationen, som har bidragit till att skapa vårt välstånd, måste få känna trygghet på ålderns höst. Jämställdhetsfrågorna och kvinnornas roll måste noggrant uppmärksammas. I den efterföljande debatten om krispaketet har Socialdemokraterna försökt föra fram dubbla budskap. Dels har de sagt att de står för uppgörelsen, dels har de givit intryck av att de försöker fly från uppgörelsen och önskat skjuta upp olika delar. Den här osäkerheten kan troligen förklaras av den kritik som Socialdemokraterna mött internt för uppgörelsen med regeringen. Det vore olyckligt om det skulle skapas osäkerhet kring uppgörelsens hållbarhet. Det är viktigt att vi alla skapar trovärdighet för ingångna avtal och uppgörelsen i alla dess delar. Det är viktigt att den breda samsyn som präglade höstens krispaket kan fortleva. Jag tycker att Allan Larsson under hösten, efter den ingångna uppgörelsen, har fört ett dubbelspel. Myten om Allan Larsson som samarbetets apostel har kanske något naggats i kanten. Många av de förslag som finns i krispaketet härstammar från Det verkar som om Socialdemokraterna inte står för de förslagen i dag. Jag vill säga till Allan Larsson: Minns i december enigheten i september! Allan Larsson sade att vi aldrig tidigare lagt så stora bördor på framtida generationer. Men samtidigt innebär Allan Larssons förslag här i dag att man skall skjuta upp problemen. Nu lever vi med bördorna från tidigare decennier, från 80-talet. Det blir inte bättre om man skjuter problemen framför sig. Det är nu vi måste betala av på de gamla försyndelserna. På grund av de misstag som gjordes under 80-talet har vi oddsen emot oss under 90-talet. Men jag är optimist, och jag tror att vi skall lyckas. Den nuvarande situationen har drivits fram av överhettningen i slutet på 80-talet. Då tappade den dåvarande regeringen kontrollen över den ekonomiska utvecklingen. Inflationen nådde rekordnivå och var väsentligt högre här än i de länder som är våra viktigaste handelspartner. Kasinoekonomin dominerade. Under flera decennier har konkurrenskraften försvagats till följd av en inflation som överstigit omvärldens. Den försvagningen möttes tidigare med devalveringar och offentlig expansion. Det var fel väg. Vi befinner oss nu i en utdragen lågkonjunktur som innebär vikande efterfrågan på våra främsta exportmarknader. Krisen i banksystemet, fastighetsmarknadens väg mot kollaps, tilltagande underskott i de offentliga finanserna, negativa effekter av det höga tyska ränteläget och en mycket orolig valutamarknad är några av orsakerna. Arbetslösheten är med svenska mått mätt rekordhög. De ytterligare 10 miljarder kronor som nu anslås till arbetsmarknadspolitiska åtgärder är viktiga. De har i allt väsentligt sitt utsprung i de förslag som arbetsmarknadsministern har tagit fram. Anslaget ger fler ungdomar möjlighet till arbetslivserfarenhet. Det förhindrar att stora grupper utförsäkras, och det ger människor möjlighet till utbildning. Det innebär också ökade investeringar i affärsverken samt upprustning och underhåll av vägar. Företagens konkurrenskraft förstärks genom lägre arbetsgivaravgifter och genom devalveringseffekten. Regeringspartiernas strategi är att skapa utvecklingskraft i ekonomin. Det innebär: 1.att vi skall aktivt arbeta med inflationsbekämpning, 2.att vi skall förbättra företagens situation, 3.att vi skall sanera de offentliga finanserna för att säkra en låg inflation och möjliggöra lägre räntor, och 4.att vi skall fortsätta satsa på infrastruktur genom investeringar i vägar, järnvägar, forskning och utbildning; det ger jobb över hela landet. Den här strategin måste fullföljas, men med stark betoning på prisstabilitet. För det krävs en stram finanspolitik. I det här betänkande föreslår finansutskottet att valutalånenormen avskaffas. Det är ett viktigt beslut - det är en milstolpe. Det innebär att den tidigare regeln att staten inte skall nettolåna i utländsk valuta för att finansiera budgetunderskott upphör att gälla. Den åtgärden innebär inte att vi automatiskt sänker ambitionsnivån när det gäller att komma till rätta med budgetunderskottet. Detta får alltså inte - det är viktigt att säga - innebära slapphet när det gäller att bekämpa budgetunderskottet. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag om nya riktlinjer för statens upplåning i utländsk valuta. En sak oroar många av oss, och det är den låga investeringsnivån i svensk industri. Det är svårt att se hur den nuvarande situationen - med låg investeringsnivå i industrin - radikalt skall kunna förändras utan en varaktigt lägre räntenivå. En låg räntenivå är därför ett viktigt instrument i penningpolitiken. Den ekonomiska politiken måste alltså ha en sådan inriktning att den leder till lägre räntor. fr.o.m. i dag har Riksbanken också sänkt marginalräntan till 11 procent. Den tidigare kopplingen av valutan till ecun har i kombination med grundläggande problem i den svenska ekonomin fått en räntehöjande effekt. Det har i sin tur förstärkt de ekonomiska problemen. Även med en flytande växelkurs finns förutsättningar för en medvetet låg räntenivå. Av den anledningen, men också med hänvisning till det instabila valutaläget i hela Europa, kan vi utgå från att den rörliga kronkursen kommer att finnas kvar under en längre tid. Andra länder har under lång tid levt med flytande växelkurs. Nu har vi också en situation där två av våra grannländer och flera EG-länder tvingats överge den fasta växelkursen. Samtidigt vet vi att en påtvingad devalvering tenderar att leda till ett ökat inflationstryck. Vi har ett lågt kapacitetsutnyttjande i svensk ekonomi i kombination med svag köpkraft hos hushållen, och det minskar risken för en snabb inflationsutveckling. Men det är ändå viktigt att ha prisstabilitet och kamp mot inflationen som centrala mål. De offentliga utgifternas andel av bruttonationalprodukten, exklusive arbetsmarknadsåtgärder, måste minska. Minskningen bör i första hand ske genom en förnyelse och effektivisering av befintlig verksamhet. Vi har i dag en glädjande snabb produktivitetsutveckling i de offentliga verksamheterna. Nya styrsystem och minskade köer i vården speglar den förnyelse som pågår av den offentliga verksamheten. Skatteutjämningsreformen, som riksdagen fattat beslut om och som genomförs från årsskiftet, kommer att ytterligare påskynda den här utvecklingen. Dels genomförs en utjämning mellan fattiga och rika kommuner, dels ökar den kommunala självbestämmanderätten och möjligheterna till egna lokala, effektiva verksamhetsformer i kommunerna. De skatteintäkter som angavs i beräkningarna för skattereformen har tyvärr inte blivit verklighet. På grund av den intäktsminskning som följer av arbetslöshet och lågkonjunktur har budgetunderskottet ökat. Besparingar i anslag till offentliga utgifter kommer därför att bli nödvändiga. Det är viktigt att understryka att besparingar och utgiftsminskningar måste utformas så att alla får dela på bördorna. Grundtryggheten och miljöansvaret måste försvaras i ett kärvt budgetläge. Den avtalsrörelse som vi nu befinner oss i början av får en avgörande betydelse för de kommande årens ekonomiska utveckling i vårt land. Den kommer att avgöra Sveriges möjligheter till snabb återhämtning i ekonomin. Parterna på arbetsmarknaden skall ha ett stort ansvar. För 1993 är det ansvaret extra stort. Ett avtal på fel nivå kan för lång tid spoliera det ekonomiska restaureringsarbetet och bidra till ytterligare arbetslöshet. Vi måste återskapa framtidstron i svensk ekonomi och i svensk industri. Vi behöver positiva exempel - exempel på vilja att investera och på mod att satsa offensivt på framtiden. Här har alla inkl. regeringen ett stort ansvar. Regeringen får inte tveka att medverka till att möjliggöra de positiva exemplen på framtidstro i näringslivet. Vi måste gå på offensiven. Samtidigt måste satsningarna på modernisering och upprustning av svensk infrastruktur fullföljas. Medan de årliga anslagen till investeringar i infrastruktur under 80-talet var ca 4,5 miljarder kronor satsas det innevarande budgetår 13 miljarder kronor. Det är en radikal förstärkning av infrastruktursatsningarna. Detta kommer att fortsätta. Vi skall bygga ett stabilt och robust infrastrukturnät. Det är också regeringens avsikt. Det är rimligt att riksdagen då får bedöma och behandla nya förslag från regeringen ur ett samlat helhetsperspektiv. Jag ser fram mot en sådan redovisning till vårriksdagen. Regeringen och riksdagen skall leda landets utveckling. Vårt land har svåra problem. De är nedärvda från tidigare decennier, och det gäller nu att snabbt ta sig ur dem. Ledarskap är därför viktigt. Vi måste förnya våra välfärdssystem och genomföra ett systemskifte i miljöpolitiken. Framför oss har vi också den centrala uppgiften att föra Sveriges medlemskapsförhandlingar med EG till ett framgångsrikt slut. EG:s toppmöte i Edinburgh slutade ju positivt - det tror jag att alla kan stryka under. Respekten för och tillmötesgåendet av de danska kraven på undantag från Maastrichtöverenskommelsen visar att det finns en lyhördhet för folkopinion inom EG. Beslutet om de danska villkoren tillsammans med beslutet att uppta förhandlingar om medlemskap med bl.a. Sverige visar också att EG nu väljer breddning framför fördjupning av det europeiska samarbetet. De svenska medlemskapsförhandlingarna måste föras utifrån Sveriges intressen. Sverige skall inte tveka att ställa egna krav och att samverka kring dessa förhandlingskrav med andra medlemssökande länder. Allan Larsson tog, mot bakgrund av vissa händelser under den senaste tiden, i slutet av sitt anförande upp frågan om garantin för det finansiella systemet. Jag vill säga att försäkringsbolag och banker inte genom manipulationer bakvägen får ta del av denna garanti. Jag måste göra klart att regeringsförslaget innebär, vilket Socialdemokraterna stödjer, att man skall kunna få stöd för att klara det finansiella systemet, men det är ingen automatisk garanti. Det är ingen akut som man utan villkor kan hämta pengar hos. Förtroendet för de svenska bankerna har under de senaste åren naggats ordentligt i kanten. Det är viktigt att säga att bankerna eller försäkringsbolagen i det här läget inte genom manipulativa åtgärder ytterligare får försämra det förtroendet. Etik och moral måste gälla även i banksystemet. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att det nya Sverige som skall formas ur dagens ekonomiska recession lägger grunden för 2000-talet. Åtgärderna för att stabilisera ekonomin är, trots att de fått benämningen krispaket, viktiga byggstenar för regional utveckling, bättre miljöhushållning, arbete och välfärd över hela landet. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer, med undantag för reservation 22, som jag yrkar bifall till. Jag yrkar också avslag på den meningsyttring från

Herr talman! Per-Ola Eriksson talar i dag ensam för den borgerliga majoriteten. Det är ingen lätt uppgift. Det är Per-Ola Erikssons uppgift att skyla över den enda vägens misslyckanden. Det blir litet förvirrat, och jag tror att Per-Ola Eriksson själv känner att denna argumentation inte bär. Nu är det inte Per-Ola Eriksson som är arkitekten bakom den här politiken. Den som har huvudansvaret finns här i kammaren, men deltar inte i debatten. Lars Tobisson är tänkaren bakom politiken. Det är han som har styrt den borgerliga majoriteten i de beslut som har lett oss in i den här situationen, hela vägen fram till sammanbrottet. Per-Ola Erikssons öde är att han har hamnat i dåligt sällskap. Per-Ola Eriksson tar till brösttoner. Han anklagar mig för dubbelspel. Rösten är Erikssons, men orden är Tobissons. När det gäller bensinskatten vet ju alla hur det var. Under sommaren kunde vi avlyssna finansministerns många uttalanden om att bensinskatten skulle höjas. Upphovsrätten bör finnas på rätt ställe. Per-Ola Eriksson talar om att skjuta upp problemen. Det handlar inte om att skjuta upp problemen. Det handlar om något som är väldigt viktigt, nämligen att tänka igenom hur åtgärderna skall sättas in för att vi skall få den bästa långsiktiga effekten för statsfinanserna och den bästa kortsiktiga effekten för konjunkturen. Det är den debatt som pågår runt om i samhället. Har inte Per Ola Eriksson lagt märke till den diskussionen? Har inte Per-Ola Eriksson noterat att det som är vårt huvudproblem är att vi har en tillväxtkris i Sverige, till skillnad från i andra länder, blir nästa år det tredje året med minskande produktion? Det är detta som fördjupar problemet i statsfinanserna. Det är detta som man måste göra någonting åt. Det är därför som vi har fört diskussionen om en annan uppläggning. Det som Per-Ola Eriksson har att försvara är ju missräkningarnas politik. För näringslivet förväntade man sig ett uppsving, men i stället har mängder av företag slagits ut. Det var en djup missräkning för näringslivet och för löntagarna, som väntade sig jobb och inkomster men som fått arbetslöshet. Det var en missräkning för de borgerliga väljarna, som hade väntat sig vårdnadsbidrag, bättre sjukförsäkring och höjd grundpension. Inget av detta kan genomföras. Det är Per-Ola Erikssons öde att stå här och skyla över detta. Jag förstår att det inte är lätt, och det är inte övertygande.
Herr talman! Jag förstår att Allan Larsson försöker föra debatten om sällskapet, då han inte vill föra debatten om sakfrågorna. Jag vill till Allan Larsson säga att jag inte känner att jag har hamnat i dåligt sällskap. Jag behöver inte heller försvara något som jag inte tror på. Den politik som regeringspartierna har bestämt sig för är jag övertygad om håller för 1990-talet. Den är nödvändig, eftersom den politik som Socialdemokraterna förde Sverige in på under 1980-talet hade kollapsat. Jag är något förvånad över att Socialdemokraterna, framför allt Allan Larsson, inte vill bekämpa inflationen och göra det till en central del i en ekonomisk politik. I Socialdemokraternas reservation, som Allan Larsson visserligen inte har undertecknat, står det att det är en central uppgift att bekämpa inflationen, att minska budgetunderskottet och att försvara konkurrenskraften i exportindustrin. I Allan Larssons inledningsanförande och i debattartiklar har jag fått intrycket att Allan Larsson inte står bakom den politik som hans partikolleger i finansutskottet har undertecknat. Han har ett eget spår vid sidan om de övriga. Jag vill också ha tillväxt i ekonomin. Det är nödvändigt för att vi skall kunna klara reformen, fortsätta att skapa trygghet för människorna, klara sjukvården, omsorgen, skolan osv. Men det är också viktigt att vi har en tillväxt med riktigt innehåll. Den tillväxt som vi hade under 1980-talet var det mycket luft i. Vi hade då en enorm ökning av inflationen. Det var en såpbubbla som blåstes upp och som sprack, och vi har sett konsekvenserna av det. Allan Larsson sade i sitt inledningsanförande att vi stramar åt för mycket, men i allt väsentligt är det Socialdemokraterna som förslår åtstramningar. Vi hade exempelvis ett annat förslag vad gäller bensinskatten. Vi ville höja koldioxidskatten och svavelskatten, och vi ville göra ytterligare besparingar, men Socialdemokraterna sade nej till den typen av åtgärder. I efterhand verkar det som om Socialdemokraterna försöker att fly från det där. Stå för innehållet i förslaget! Försök inte att lägga skuldbördan på någon annan! Jag tycker att det hör till hederligheten att man också står för att man har sagt nej till förslag i en uppgörelse.
Herr talman! Per-Ola Eriksson tror på politiken, och han har stått upp lika trosvisst i debatt efter debatt under ett och ett halvt år. För varje debatt som har förts har vi sett hur utvecklingen blir allt sämre, hur utsikterna försämras och hur underskottet i statsfinanserna växer, men Per-Ola Eriksson tror på politiken. Finns det någon mer än Per-Ola Eriksson som inte har upptäckt att den enda vägens politik har brutit samman, att den politiken är slut? T.o.m. statsministern har ju fått konstatera att ett misslyckande är ett misslyckande, men Per-Ola Eriksson tror på denna politik. Jag gratulerar Per Ola Eriksson till denna trosvisshet. Den måste hjälpa mycket i en svår situation. Jag undrar vad Per-Ola Eriksson tror på, eftersom vi inte vet vilken ekonomisk politik som skall gälla framöver. Vi vet inte vilken finanspolitik och vilken penningpolitik som skall gälla. Jag gratulerar ännu en gång till tron på en politik vars inriktning vi ännu inte har fått redovisad och framlagd för riksdagen. Per-Ola Eriksson försökte göra en poäng av att jag inte skulle stå bakom den socialdemokratiska reservationen. Jag har alldeles nyss stått i talarstolen och talat för den. Per-Ola Eriksson får väl nöja sig med det. Jag råkade vara sjuk den vecka då reservationen skulle undertecknas. Jag försökte bespara Per-Ola Eriksson att bli smittad av min snuva. Det borde jag räknas till godo och inte belastas för. När det gäller frågan om bensinskatt och andra typer av skatter, vill jag bara säga att Per-Ola Eriksson inte var riktigt med vid de tillfällen då dessa frågor förhandlades och avgjordes. Jag vet inte var Per-Ola Eriksson var då. Men vi som höll på under några dagar och nätter vet hur det gick till. Det som Per-Ola Eriksson nu talar om som ett alternativ till den av Anne Wibble föreslagna höjningen av bensinskatten fördes aldrig fram som regeringens förslag. Det stoppades i statsministerns kansli. Vi fick inte höra det här förrän långt senare. Jag vet inte om Per-Ola Eriksson känner till det här, men vi som satt runt förhandlingsbordet vet hur det gick till. Därför har inte Per-Ola Erikssons uttalande något värde i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag är inte särskilt lättsmittad. Men om det var av hänsyn till mig som Allan Larsson inte kom till utskottet när han var förkyld, tackar jag naturligtvis för det. Det var synd att Allan Allan Larsson undrade var jag befann mig under krisförhandlingarna. Jag satt i ett rum som låg så nära det rum där förhandlingarna pågick som möjligt. Jag kan försäkra Allan Larsson att jag hade mycket god insyn i de olika turerna. Om vi skall tala om misslyckanden, så får vi i så fall gemensamt bära ansvaret för misslyckandet. Det misslyckande statsministern talade om var att vi inte kunde behålla den fasta växelkursen. Socialdemokraterna orkade faktiskt inte med. När vi skulle slåss in i det sista för att bevara den fasta växelkursen passade Socialdemokraterna på att gå hem och sova. Man gav upp Man hade inget besked att ge. Jag tror att man gjorde så för att man inte orkade politiskt. Det var förstås en kapitulation. Men vi alla - Allan Larsson, jag och alla andra politiker från regeringspartierna och Socialdemokraterna - delar ansvaret för att vi inte kunde behålla den fasta växelkursen. Trycket var hårt. Jag tror att det är mycket viktigt att vi i det fortsatta arbetet med att restaurera svensk ekonomi tar fasta på den enighet som ändå skapades under de veckor i september då vi fick fram de här paketen. Jag hoppas att det beslut riksdagen snart skall fatta kommer att utgöra en viktig byggsten i det fortsatta arbetet för att få fart på tillväxten i svensk ekonomi, för att behålla en låg inflation och för att få ökade resurser för att skapa livskraft i hela landet genom att få fram flera småföretag. Det är viktigt att de åtgärder som kom bort i förhandlingarn bl.a. på grund av Socialdemokraterna, nämligen ett ordentligt skattesänkningspekt för småföretagen, skyndsamt måste läggas på riksdagens bord. Vi måste göra 1990-talet till småföretagens årtionde. Vi skall göra Sverige till Europas bästa småföretagarland. Det förutsätter att vi inte lägger ökade bördor på småföretagen. Det har i debatten funnits tendenser till att Socialdemokraterna helst skulle vilja riva upp beslutet att sänka arbetsgivaravgiften. Det skulle ha varit förödande om man hade fullföljt den linjen. Jag är glad för att man numera står bakom krisuppgörelsen även i denna del. Ta vara på denna enighet. Jag tror att Sveriges ekonomi och den svenska befolkningen behöver den för 1990-talets svåra stormar.

Herr talman! Per-Ola Eriksson talade om en fast regeringspolitik. I sitt replikskifte med Allan Larsson hade ett eget spår. EG-politik. Såvitt jag har förstått - bl.a. efter att ha lyssnat på Lars Tobisson i går på Riksbanksseminariet - är strävan att komma med i Valutaunionen en av hörnpelarna i regeringens ekonomiska politik. Det måste åtminstone på något sätt påverka den diskussion som i dag pågår inom regeringspartierna om vilken inflationsnorm man eventuellt skall välja, vilken valutaknytning man skall välja, hur man skall anpassa sig till konvergensvillkoren i Maastrichtavtalet osv. Vilka initiativ, Per-Ola Eriksson, tar Centerpartiet? Om jag har förstått rätt säger ni nej till svenskt medlemskap i Valutaunionen. Hur påverkar det ert agerande i regeringspolitiken och i de ekonomiskpolitiska diskussioner som i dag pågår bland regeringspartierna?
Herr talman! Johan Lönnroth har fått en sak om bakfoten. Det är faktiskt inte bara en sak, men nu gäller det EMU. Centern har inte lagt fram något förslag - och avser inte heller att göra det - där vi tar avstånd från EMU. Jag vet inte riktigt varifrån Johan Lönnroth har fått denna ide . Han försöker sprida en myt. Vi har talat om vad som har skett i Europa på valutasamarbetets område. Problemen är stora. och valutasamarbetet måste naturligtvis anpassas till den verklighet som vi lever i. Det bör finnas en öppenhet för länderna att finna lösningar som långsiktigt skapar ett stabilt valutasamarbete. Det är viktigt att säga att valutsamarbetet inte bara skall begränsas till de länder som ingår i EG eller som kanske kan förväntas bli medlemmar i EG. Det som har skett under hösten visar att vi har anledning att eftersträva ett nära samarbete även med flera andra länder, även i Europa. Vi behöver fasta spelregler på valutaområdet. Det är detta vi har sagt - ingenting annat.
Herr talman! Jag har kanske gått på uppgifter i massmedia som helt saknar täckning, och då får jag naturligtvis be om ursäkt. Men jag känner mig fortfarande inte helt säker på att det inte ligger något i frågan. Jag preciserar frågan: Det finns således ingen som helst dissonans i regeringspartierna och i regeringssamarbetet när det gäller den entydiga strävan att Sverige skall bli medlem i Valutaunionen som en hörnpelare i den ekonomiska politiken? Jag har t.ex. hört Lars Tobisson tala om detta tidigare. Det finns således ingen som helst tveksamhet inom Centerpartiet om att detta kommer att skapa spänningar inom regeringen och inom den ekonomiska politik som ni skall forma gemensamt? Är detta rätt uppfattat?
Herr talman! Johan Lönnroth tog upp en fråga som inte i första hand gäller betänkandet om den ekonomiska politiken, men jag vill ändå svara på den. Det är Johan Lönnroths sak om han faller för vilseledande uppgifter i massmedia. Jag kan bara hänvisa till den presskonferens som företrädare för Centerns partistyrelse skall ha senare i dag. Det innebär ingen konflikt med regeringpartiernas ambitioner att ansluta Sverige till EG och att eftersträva ett nära samarbete inom valutområdet. Händelserna i Danmark kan naturligtvis inte förbises. Vi kan inte skapa en situation där det finns spänningar mellan de nordiska länderna. Det måste finnas en öppenhet och jag tror att alla partier inser det. Vänsterpartiet har i sin särskilda meningsyttring gjort ett stort nummer av bensinskattehöjningen. Man talar ibland om regionalt differentierad bensinskatt. Ja, det är faktiskt ett krav som Centern har drivit under många år. Det började 1946 med en motion i riksdagen av Gunnar Hedlund. Om vi inte hade mött motstånd från andra partier mot en regionalt differentierad bensinskatt, så skulle vi i dag ha haft en sådan. Jag har märkt att det i debatten ibland sägs att vi borde ha regionalt differentierad bensinskatt. Om det finns ett brett önskemål om det, så är vi inte ointresserade av en sådan åtgärd. Men det har hittills förhindrats, inte minst av Vi står alltså bakom det krav som Gunnar Hedlund framförde 1946, det år då jag föddes.

Fru talman! För knappt två veckor sedan presenterade jag i denna kammare fem riktlinjer för den ekonomiska politik som regeringen tänker föra under de kommande åren, ett program för stabila priser och därmed för tillväxt, nya jobb och en stabil grund för välfärden. Jag är övertygad om att vi alla här är överens om att den ekonomiska situationen i dag är mycket besvärlig. Många människor är själva arbetslösa eller har någon anhörig som är arbetslös eller som riskerar att bli av med jobbet. Det är för många en mycket otrygg situation. Orsakerna till det här läget finns beskrivna i utskottets betänkande. Industrikris, finanskris och kris i de offentliga finanserna är en följd både av långsiktigt strukturella problem i den svenska ekonomin och den akuta överhettning som präglade andra hälften av 1980-talet. Problemen är välkända och det hjälper föga att veta att det hade varit lättare att lösa dem för fem eller tio år sedan. Vad människor nu vill se är hur vi skall komma bort från problemen och i stället få tillbaka en tillväxt. Tillväxten ger den ökade välfärd som är målet för den ekonomiska politiken. Tillväxt är samma sak som stigande inkomster, fler jobb, väl fungerande dagis, hemtjänst, sjukvård och annat som väldigt många människor är beroende av i sin vardag. Låt mig omedelbart slå fast att det finns goda förutsättningar för en bättre ekonomisk utveckling. De beslut, som jag hoppas kammaren kommer att fatta i dag, kommer att hjälpa rejält. Det kommer att börja med en stigande export genom att våra utlandskonkurrerande företag har fått bättre konkurrenskraft. Låga kostnadsökningar, sänkta löneskatter och stigande produktivitet är det centrala. Det lägre värdet på kronan har ytterligare ökat konkurrenskraften. Den stigande exporten drar med sig växande industriproduktion även hos underleverantörer och andra företag som säljer i Sverige. För deras skull är sänkningen av arbetsgivaravgifterna med 4,3 %, som jag hoppas att kammaren strax skall besluta om, mycket viktig. Alla företag är faktiskt inte exporterande, utan det stora flertalet verkar i Sverige och för dem är sänkningen av löneskatterna helt avgörande. Det tar en viss tid innan dessa förbättringar gör sig gällande på arbetsmarknaden, men förbättringarna är inom räckhåll och fullt synliga. Nackdelen i den här bilden är de stigande importpriserna och den minskning av hushållens köpkraft som prisökningen för med sig. Det betyder i praktiken en minskad inhemsk efterfrågan. Så blir det alltid när valutan sjunker i värde. Så blev det efter devalveringen 1981, efter devalveringen 1982 och naturligtvis även nu efter deprecieringen nu i höst. Men det finns också möjligheter att motverka detta. Den låga aktivitetsnivån i ekonomin, som många har talat om i dag på förmiddagen, är ett mycket stort problem framför allt därför att den direkt leder till färre jobb. Därför är de arbetsmarknadspolitiska satsningar, som föreslås i propositionen och i utskottsbetänkandet, av mycket stor betydelse. En hög arbetslöshet blir särskilt farlig om den resulterar i hög långtidsarbetslöshet. Långtidsarbetslöshet är en social tragedi för de berörda människorna. Det är också ekonomiskt slöseri, eftersom många permanent skulle stötas bort från arbetsmarknaden. Det skulle minska våra framtida tillväxtmöjligheter. Vad vill då regeringen göra för att öka tillväxten och få bukt med arbetslösheten? Många ropar i dag efter ökade offentliga insatser eller lägre ränta. Jag vill å det bestämdaste varna för tron att större offentliga utgifter, s.k. finanspolitiska stimulansåtgärder, skulle ge de önskade effekterna. Vi har redan nu ett alldeles för stort budgetunderskott. En utlösande faktor i höstens kris var just svårigheterna att finansiera detta underskott, och ytterligare ökningar skulle naturligtvis driva upp räntan eller pressa ned växelkursen. Då skulle effekten bli motsatsen till det man ville ha, nämligen ännu lägre tillväxt och än färre jobb. Lika bestämt vill jag varna för tron att en kraftig och omedelbar räntesänkning ned till 5-6 %, som har nämnts, skulle fungera som önskat. Riksbanken skulle förvisso kunna besluta om en sådan ändring av den korta räntan. Det är, Johan Lönnroth, Riksbanksfullmäktige som fattar sådana beslut och inte någon av de parter som Johan Vad skulle effekten bli av detta? Den korta räntan är ju den avkastning som man får på placeringar i svenska kronor. Om avkastningen sjunker drastiskt minskar naturligtvis intresset att placera i kronpapper. När efterfrågan på svenska kronor minskar, så sjunker priset på de svenska kronorna och då sjunker växelkursen ännu mer. Det blir ännu högre importpriser och ännu större inflation. Detta märks för hushållen direkt i fortsatt köpkraftsminksning. Det kommer också att märkas i den långa räntan som just speglar prisförväntningar. Den långa räntan är faktiskt viktig för tillväxten, jobben, företagens investeringar och hushållens bostadslån. De två metoder, som det ibland har föreslagits att man skall använda sig av, leder faktiskt till motsatsen till vad man önskar, nämligen till kraftigare åtstramning snarare än till högre aktivitet i ekonomin. För att beskriva vad regeringen avser att göra vill jag låna en formulering av LO-ekonomen Dan ''Nyckeln är därför inflationsförväntningarna''.

Av de citat som jag beskrev är det alldeles uppenbart att LO-ekonomen Dan Andersson delar min uppfattning att en hög inflation är av ondo och att en fortsatt låg inflation kräver en stram budgetpolitik. Fru talman! Poängen både i Dan Anderssons och i min analys är att en god tillväxt är möjlig bara om inflationsförväntningarna hålls i schack. Det betyder att Sverige behöver just ett sådant program för prisstabilisering som jag beskrev för två veckor sedan. Med hänsyn till att inflationens betydelse för varaktig tillväxt och varaktig sysselsättning och välfärd är så stor bör inflationsmålet överordnas andras mål. Grundtanken i denna politik är att det inte finns någon konflikt mellan tillväxt och inflationsbekämpning, i motsats till det intryck som kanske ibland ges i den allmänna debatten. Tvärt om är varaktigt låg inflation en nödvändig förutsättning för tillväxt. Den som noga läser inläggen från de olika debattörerna inser att den här typen av formuleringar, fast undanstoppade i brasklappar, alltid finns med, därför att de olika debattörerna vet att det förhåller sig på detta sätt. Vi har i Sverige osedvanligt goda och tydliga erfarenheter av hög och varierande inflation. 1980 talets låne och spekulationskarusell manar sannerligen inte till efterföljd. Den hotar jobben, vilket många känner av mycket direkt i dag. Inflationen har också andra skadliga effekter. Den skapar orättvisa och godtyckliga omfördelningar av inkomster och förmögenheter. Den som lånar tjänar på inflationen, och den som sparar förlorar. Den som äger tillgångar tjänar, och den som ingenting har förlorar. Den som har en stark ställning på arbetsmarknaden tjänar, och den som har ett vanligt jobb förlorar. Man kan minnas 1980 talets huggsexa, som inte precis gynnade vanliga löntagare. Inflationen undergräver också respekten för det som skapar välfärd i vårt samhälle: sparande, arbete och företagande. Det blir i stället lönsamt att spekulera. Mångårigt sparande kan raderas ut på mycket kort tid. Inflationen uppmuntrar kort sagt ett osunt beteende. Därför måste vi bestämma oss för på vilken sida vi står - på spekulanternas sida eller på spararnas sida. Regeringen har bestämt sig. Vi skall undvika att Sverige åter driver in i en inflationskarusell av 80 talsmodell. Det är inte bara nödvändigt för tillväxten, välfärden och jobben. Det är faktiskt även en moralisk skyldighet. Hög och varierande inflation ger också negativa effekter på välfärdens fördelning, vilket jag har beskrivit. Den leder också till att prismekanismerna, och därmed marknadens sätt att fungera, försämras. Det blir svårare för både hushåll och företag att fatta ekonomiskt korrekta beslut, t.ex. i fråga om investeringar. Företagsskattesystemet, som ju är nominellt till sin natur, påverkas av inflationstakten på ett ganska irrationellt sätt, så att den reala avkastningen efter skatt på olika olika investeringar blir helt olika beroende på vad det är för slags investeringar och vad det är för slags finansiering osv. Möjligheterna att fatta fel beslut vid hög inflation ökar därför mycket starkt. Sådant leder till sämre resursanvändning, dvs. mindre effektivitet i samhället. Det är samma sak som en sämre tillväxt. Det är bara om den ekonomiska politiken har en tydlig inriktning på att motverka uppkomsten av förväntningar om högre inflation, som det blir möjligt att få ned räntan. Eftersom det är så angeläget att få bort den åtstramning som följer av höga räntor, måste den ekonomiska politiken kraftfullt betona att vi inte accepterar någon ny inflationsspiral, där priser och löner jagar varandra i accelererande takt uppåt. På samma sätt är det med budgetunderskottet. Budgetunderskottet har ytterst allvarliga effekter på ekonomin. Det driver upp räntor och priser. Det försämrar tillväxten och ökar arbetslösheten. Det ökar de sociala klyftorna, och det försämrar både välfärden totalt och dess fördelning. Budgetunderskottet innebär också att det som dagens generation konsumerar, det som vi nu konsumerar, får framtidens generation betala. I dag lånar staten i runda tal 20 000 kr per svensk, barn och pensionärer inräknade. Det måste framtida generationer betala tillbaka. Statsskulden motsvarar en dopgåva till varje nyfött barn med en skuldsedel på nära 100 000 kr. Den skulden skulle öka mycket raskt om inte den ekonomiska politiken inriktades på en stram finanspolitik, med lägre offentliga utgifter och mindre underskott. En allt större del av skattepengarna skulle annars behöva gå till att betala dessa räntor, i stället för att gå till sjukvård, dagis, äldreomsorg, utbildning eller andra angelägna behov. Jag menar att detta självfallet vore oacceptabelt. Därför måste vi bestämma oss för vem det är som skall betala vår konsumtion. Är det vi själva eller våra barn och barnbarn? Regeringen har för sin del bestämt sig. Vi står på barnens sida. Därför måste vi betala nu, och vi måste fortsätta att sanera budgeten och reducera de offentliga utgifterna. En sådan budgetsanering är faktiskt nödvändig, inte bara för tillväxten, välfärden och jobben, utan den är också en moralisk skyldighet. Fru talman! Jag nämnde de höga räntorna. De är ett mycket allvarligt hinder för återhämtningen i den svenska ekonomin. De utgör till stor del ett pris som vi nu betalar för devalveringarna och de stora prisökningarna under 1980-talet. De blir naturligtvis inte lättare att bära för den sakens skull. Men den här beskrivningen av hur problemen har uppkommit visar ändå hur man skall bära sig åt för få bort problemen. Vad man skall göra är att tydligt och klart markera att den ekonomiska politiken måste skydda oss från att de höjda importpriser som vi får, det är alldeles oundgängligt, inte fortplantar sig i orealistiska kompensationskrav som sedan blir startskottet för en ny inflaionsspiral. Det är faktiskt med låga räntor som med jultomten: de kommer bara till den som har gjort sig förtjänt av dem. Fru talman! Det läge som Sverige nu befinner sig i rymmer både möjligheter och risker. Kronans minskade värde har bidragit till en stark förbättring av svensk konkurrenskraft. Rätt utnyttjat kan det leda till en pånyttfödelse av industrin och många nya jobb. Men kronans minskade värde medför också en risk, som jag har nämnt, för att man får accelererande pris och löneökningar i en ny huggsexa, nya spiraler uppåt, som driver upp räntan igen och omintetgör den positiva konkurrenskraftseffekten. Därför är inriktningen av den ekonomiska politiken helt avgörande för sysselsättingen och välfärden nu och i framtiden. Regeringen är fast övertygad om att den skall föra en politik som tar till vara dessa möjligheter till tillväxt, jobb och välfärd och som undanröjer den risk som jag nämnde. Får jag till sist, fru talman, svara på Allan Larssons fråga som gällde en diskussion angående några frågeställningar inför beslutet i kammaren på fredag om bankreglerna eller bankakuten, som den kallas i folkligt tal. Jag tycker att det är alldeles självklart att om det finns någon sorts kryphål för fiffel, är det oerhört angeläget att stoppa sådana. Jag kan åtminstone för min egen del omedelbart säga att det är alldeles utmärkt att vi får tillfälle att diskutera detta före fredag. Bo Lundgren är möjligen precis hemkommen från USA, och jag har inte kunnat nå honom i pausen. Men jag är helt övertygad om att han delar min uppfattning. Det handlar alltså bara om att synkronisera almanackor.

Fru talman! Jag kan godta att det i rent formell mening är Riksbanksfullmäktige och inte riksbankschefen som fattar beslut om räntan. Men min fråga gäller den reella beslutsmakten. Min fråga kan formularas på följande sätt: Är det finansminister Wibble som har det sista ordet när det gäller att avgöra huruvida finanspolitiken är tillräckligt stram för att det skall vara möjligt att sänka räntan? Av riksbanschefens framträdande i finansutskottet fick man intrycket att det var Bengt Dennis som avgör när vi politiker får den belöning, som han uttryckte det, som vi kan få om vi för en tillräckligt stram finanspolitik. Har finansminister Wibble överlämnat det beslutet till Riksbanksfullmäktige eller riksbankschefen, vilken det nu är? Det är ingen som förnekar de negativa effekterna av en högre inflation. Finansministern talar om en inflationskarusell av 80-talsmodell i den djupaste lågkonjunktur som Sverige har varit inne i sedan 30-talet. Finansministern lever inte i den verklighet som vi har i dag, om hon tror att risken är överhängande för något sådant just nu. Jag vill återvända till vad Assar Lindbeck sagt. I mitt anförande citerade jag Assar Lindbeck. Han säger att man inte skall ta åtstramningsbeslut som träder i kraft nu. Man skall låta besluten om åstramning träda i kraft senare när högkonjunkturen är på gång. Delar inte finansministern Assar Lindbecks uppfattning? Varför har i annat fall finansministern tillsatt honom som ordförande i Till sist några ord om den stora statsskulden. Visst är den ett problem. Men det finns också förhoppningar nu om att bytesbalansen skall uppvisa ett överskott. Det betyder alltså att Sverige som nation kan komma att netto låna ut pengar till utlandet under de kommande åren. Den väsentliga orsaken till tidigare bytesbalansproblem har ju varit kapitalavkastningen. Totalt sett lever vi svenskar faktiskt under våra tillgångar. Problemet är att de stora fastighetsspekulanterna lånar upp en mängd pengar och att de nu därför får betala dyra räntor osv. Det är alltså fråga om ett omfördelningsproblem. Det privata finansiella sparandet blir förmodligen mera positivt än vad det offentliga sparandet blir negativt. Det handlar således om att flytta sparpengarna från den privata till den offentliga sektorn.
Fru talman! Det återstår att se om jag kan täcka in Johan Lönnroths alla olika frågor. Vi har faktiskt inte på mycket länge haft en rörlig växelkurs i det här landet. Riksbankslagstiftningen täcker i formell mening egentligen inte den här situationen. Det som jag tycker är väsentligt beträffande det sätt på vilket den här frågan hanteras i alla länder är det naturliga samarbetet och samspelet mellan finanspolitik och penningpolitik. Båda politikområdena kan nämligen försvåra för eller hjälpa varandra. Självfallet kommer regeringens makt - eller vad man nu skall kalla det för - från riksdagen. Likaså kommer Riksbankens mandat från riksdagen. Det är således fullständigt naturligt med ett samspel här. Jag tror inte att det kommer att skapa några som helst problem. Johan Lönnroth menade att det var alldeles galet att nu varna för en kommande inflationsspiral. Jag tror att det, tyvärr, är högst befogat att varna just nu, därför att det är nu som man skall lägga grunden till en varaktigt låg inflationstakt. Vi har tillkämpat oss en sådan med ganska stor möda och till ett mycket högt pris för förfärligt många människor. Flera hundra tusen människor har personligen fått betala ett högt pris i form av dels att jobbet gått förlorat, dels en lägre konsumtionsstandard. Jag tycker att vi när det gäller dessa människor är skyldiga att se till att vi inte omintetgör vad de till ett högt pris gjort, att vi inte omintetgör den vinst som hela samhället fått genom att vi har fått ner prisökningstakten. Nu måste vi se till att vi inte skapar grogrund för en ny sådan här karusell. Johan Lönnroth vet säkert lika väl som jag hur lätt sådana här karuseller och huggsexor uppkommer. När man tycker att man skall kompensera sig för litet mer, skall andra också göra det. Sedan går det ganska snabbt, tyvärr, att få i gång en sådan här spiral. Jag tycker att det vore orättfärdigt gentemot dem som har fått göra så stora uppoffringar för att vi skall få ner inflationen. Sedan talade Johan Lönnroth om Assar Lindbeck och om ett ikraftträdande senare när det gäller olika åtgärder. Ja, det är faktiskt precis sådana åtgärder som föreslås i proposition 50 och som behandlas i det utskottsbetänkande som rör dagens ärende. Det gäller ett stort antal åtgärder med ikraftträdande successivt. Det här är en mycket klok filosofi - en filosofi som både regeringen och Socialdemokraterna i hög grad har utnyttjat. Vi kommer säkert, tror jag, att utnyttja den framöver också. Vidare talades det om det privata sparandet. Det förvånar mig en aning att höra Johan Lönnroth säga att det är bra med ett privat sparande - undrens tid är kanske inte förbi. Självfallet är det utomordentligt bra att vi har ett privatsparandeöverskott som är större än vårt offentliga underskott. Det gör att det i dag inte är så svårt att finansiera underskottet. Men detta beror på att investeringarna är alldeles för små. Vad det handlar om är ju att vi måste få ner det offentliga underskottet, så att vi kan finansiera även kommande investeringsökningar - annars kan vi inte få fram några jobb. Detta är poängen med sparandebalansen, och det vet säkert Johan Lönnroth också.
Fru talman! Finansministern är naturligtvis i sin fulla rätt att varna för en inflationsspiral. Men det stora problemet just nu är den kraftigt växande arbetslösheten. Det är förvånande att finansministern inte går in på detta stora problem, dvs. hur vi skall få ner den stora och växande arbetslösheten. Den stora arbetslösheten är bl.a. mycket dyr. Den kostar så att säga i budgetunderskott. En stor del av nuvarande budgetunderskott, ja, den dominerande delen av detta, beror på den stora arbetslösheten. Vad Assar Lindbeck menade var att man skulle vänta med att låta åtgärderna träda i kraft tills en högkonjunktur var på gång. Beträffande de åtgärder som nu föreslås av regering och utskottsmajoritet kommer ikraftträdandet just under en djup lågkonjunktur, och det ökar ytterligare arbetslösheten. Jag hyllade inte det privata sparandet i största allmänhet. I stället sade jag: I och med att det privata finansiella sparandet kan komma att bli totalt sett större än vad den offentliga sektorns finansiella sparande totalt går med minus, finns det faktiskt möjligheter att flytta om, att omvandla detta privata sparande som i dag inte går till investeringar och nya jobb. Det gäller att omvandla detta sparande till investeringar. Genom statliga beställningar och genom att ge tillbaka de 7,5 miljarderna till kommuner och landsting kan det privata sparandet omvandlas till en mindre arbetslöshet, och därmed på sikt också till ett minskat budgetunderskott. Det som regering och, tyvärr, också socialdemokrater har ställt upp på är en ren samhällsekonomisk förlustaffär i och med att man i en djup lågkonjunktur vidtar dessa dramatiska åtstramningsåtgärder. Sådana måste komma senare. Det blir svårt för oss alla. Men att göra det nu är att göra det vid helt fel tidpunkt.
Fru talman! Jag framhöll i mitt inlägg att en expansiv finanspolitik skulle leda till en åtstramning, därför att underskott, utgiftsnivåer och skattenivåer är så höga i dag. Således får man inte de gamla vanliga keynesianska effekterna. Jag gick också igenom hur jag resonerat i följande avseende. En så kraftig penningpolitisk expansion som vissa förespråkat - ner till 5-6 % beträffande den korta räntan - skulle inte heller fungera. Den skulle också leda till negativa effekter genom inflationsförväntningar, lång ränta och ytterligare växelkursdepreciering - och därmed en åtstramning. De här två teknikerna fungerar inte om man, i likhet med mig, faktiskt vill föra en politik som har en god chans att lyckas med att skapa vad vi alla vill ha, nämligen mer av tillväxt och jobb samt en stabil bas för en social välfärd. Vad man skall göra är att se till att man rör sig försiktigt och försöker få ner räntan, den i dag mest åtstramande faktorn. Man får ta det ganska försiktigt och se till att man parerar och har en finanspolitik som håller nere inflationsförväntningarna och som därmed gör det möjligt att successivt lätta på penningpolitiken. Det kan synas konstigt att ha en finanspolitisk, låt oss säga, keynesiansk åtstramning. Men poängen är att det härmed blir möjligt att lätta på penningpolitiken, så att summan beträffande effekterna av de här båda åtgärderna - det är ju summan som är intressant för hela ekonomin - blir en expansiv effekt, en stimulanseffekt, på ekonomin och en bättre situation för företag, investeringar, jobb och människor. Det är den enkla tanken här. Jag tror att den vinner allt större gehör hos många som tänker igenom litet grand hur det förhåller sig med de rörliga växelkurserna, som ju är en helt ny situation. Till slut något om detta med att säga att vi skall göra saker sedan. Tyvärr har vi - det gäller borgerliga, socialdemokrater och andra, för jag vill inte helt skylla ifrån mig - sagt alltför många gånger i denna kammare under 15-20 års tid att det nu av det ena eller det andra skälet inte passar med en anpassning, omställning eller förnyelse. Det gör vi sedan, vid något bättre tillfälle. Men sedan har visat sig vara liktydigt med aldrig. Därför har vi i dag så stora problem. Sanningens minut kom ju när problemen blev så akuta. På något sätt exploderade allt på en gång. Att skjuta problemen på framtiden, i synnerhet när det finns så stora skulder i hela ekonomin som nu, vore utomordentligt livsfarligt och skulle vara till stor sorg och förtret för de människor i det här landet som vi ändå vill skall få förbättringar. Det kommer jag inte att medverka till.
Fru talman! Med mycken respekt för finansministerns stora kunnande, jämfört med mitt, och obegränsade tillgång till duktiga rådgivare vill jag i alla fall ifrågasätta det kloka i att inte aktivt sätta ned räntan. Jag tycker att man skall vara litet ödmjuk mot alla de experter, och de är ganska många, som har en annan uppfattning. Vi har dessutom inte haft den här situationen i Sverige tidigare, i varje fall inte på mycket länge. Det är en annorlunda situation, i ett läge med en mycket låg inflation. Jag är medveten om att den kommer att stiga något, men det är på grund av de åtgärder som regeringen och riksdagen har vidtagit. Jag tror inte att det är någon större risk för en inflationsspiral, under förutsättning att vi kan hålla lönerna i schack, vilket naturligtvis en nedsättning av räntan starkt skulle medverka till. Vi har i varje fall haft en deflation. Vi får vara mycket noga med att vi inte bromsar oss in i en depression. Då har vi verkligen försatt oss i en ohållbar situation. Vi kan enligt min uppfattning aldrig spara oss ur en sådan här situation. Vi måste givetvis spara så mycket vi på något vis kan för att få ned det strukturella budgetunderskottet. Det är självklart. Men de stora bristerna och större delen av budgetunderskottet beror på minskade och bristande intäkter. Vi kan bara få ordning på detta i stor skala genom att få fart på hjulen. Det tror jag säkert att vi är överens om. Jag vill ta upp ytterligare en liten sak beträffande bankakuten. Jag skall i ärlighetens namn säga att jag inte läst på något vidare när det gäller detaljerna. Jag kanske begår fel i det jag säger, men jag förutsätter att regeringen och bankakuten kommer att se till att staten får så många fysiska säkerheter som det är möjligt för de insatser som staten gör. Jag menar alltså rent övertagande av bankernas panter i fastigheter och annat, lika väl som att ta pant i deras egen egendom. Det tycker jag är det minsta man kan göra för att säkerställa en återbetalning.
Fru talman! Många experter är säkert helt överens med Bo Jenevall och faktiskt även med mig om det angelägna i att sänka räntan. Jag tror inte att det finns någonting som förenar oss alla, över partigränser och allt vad det kan vara, som är så slagkraftigt som viljan att sänka räntan. Det vill vi alla. Men detta måste ske så att det får de åsyftade effekterna. Det är inte räntan i sig vi vill skall ha ett visst procenttal. Det vi vill ha är de positiva effekterna på investeringar, företagande, jobb, produktion och människors inkomster. Det är det vi vill uppnå. Då måste man fundera ut hur det faktiskt förhåller sig. Bo Jenevall säger att han inte tror att det finns någon större risk för återgång till en kompensationskarusell eller en löne och prisjakt, där man jagar varandra uppåt i olika huggsexemönster. Det kan så vara. Bo Jenevall tror säkert inte det. Tyvärr är det inte det Bo Jenevall tror som avgör vad som händer. Det är tron hos olika placerare och bedömare i Sverige och i utlandet som avgör vad som händer med den långa räntan, inflationsförväntningar och sådant. De ser på hur det har varit i Sverige under de senaste 15-20 åren. De inser att vi aldrig under den perioden har haft en låg inflation när det verkligen har knipit. Vi klarade, som alla vet, inte heller nu den fasta växelkursen. På grund av många olyckliga omständigheter tvingades vi låta växelkursen flyta. De är liksom inte betjänta av att vi säger att vi kommer att hålla inflationstakten nere. De vill veta vad vi gör. Det är därför jag menar att det är oerhört angeläget att vi, för att få de positiva effekter vi vill ha av en räntesänkning, markerar att vi inte avser att tillåta att sådana inflationsimpulser som faktiskt finns när importpriserna blir högre får fäste i en inflationsspiral. Det kan vi bara göra genom att markera betydelsen av att varaktigt hålla kvar inflationen på den låga nivå vi har uppnått.
Fru talman! Jag håller med om det mesta av det som finansministern säger. Men jag har en annorlunda och förmodligen litet provocerande syn på situationen. Jag är inte helt övertygad om att marknadskrafterna skulle höja den långa räntan om vi sänker den korta. Det kan i stället få så positiva effekter att det upplevs som en större betalningsförmåga för aktiebolaget Sverige på lång sikt. Det kan t.o.m. få en sänkande tendens på den långa räntan. Jag vet att det är provocerande och att det inte stämmer överens med det som står i alla böcker. Men i den situation som vi nu befinner oss i, som är extrem, tycker jag att det skulle kunna finnas anledning att i varje fal diskutera litet annorlunda effekter av sådana här åtgärder än vad som kan vara gängse antaget.
Fru talman! Jag tror att Bo Jenevall har alldeles rätt. Det var faktiskt det som inträffade vid den förra räntesänkningen. När den korta marginalräntan sänktes från 12,5 % till 11,5 % fick man också en nedgång på den långa räntan med cirka en fjärdedels procent. Sedan Riksbanken inledde den här politiken har både den korta och den långa räntan sjunkit. Men jag är helt övertygad om att detta har inträffat. De positiva effekterna har vi fått därför att vi inte har gjort jättekliv med tre fyra fem procentenheter på ett enda bräde.
Fru talman! Finansministern sade att förbättringar är inom räckhåll. Men när man studerar utsikterna för arbetsmarknaden, sysselsättningen och arbetslösheten under 1993 och 1994 har jag svårt att dela den optimismen. Arbetslösheten fortsätter att växa upp mot 6 % och däröver. Det är inte uttryck för förbättringar. Det är uttryck för en allvarlig försämring av arbetsmarknadssituationen, och därför måste det vidtas åtgärder som bryter den utvecklingen. Jag skulle vilja följa upp den diskussion som har förts om räntan genom att ställa en fråga till finansministern: Hur länge skall det dröja innnan vi får ett investeringsvänligt klimat som ger reella effekter på investeringar och tillväxt? Jag delar uppfattningen att hög inflation är av ondo. Det gäller också uppfattningen att det för framtiden handlar mycket om vilka inflationsförväntningar som finns. Den situation vi hade i slutet av 80-talet och början av 90-talet innebar att förväntningarna var höga. Det drev fram den utveckling vi upplevde. Det var just detta som vi bröt under 1991. Vi fick ned förväntningarna kraftigt till en realistisk nivå. Inte minst betydelse hade det arbete som arbetsmarknadens parter gjorde med stabiliseringsavtalet. I den situation som vi nu befinner oss i tror jag att det är på det sättet att ju mer man talar om att det behövs bromsar av olika slag på aktiviteter och ju mer utslagning som ligger framför industrin, desto större är riskerna att man håller vid liv eller driver upp förväntningar om fortsatt inflation. Jag skulle vilja fråga finansministern: Finns det i dag ett kostnadstryck i ekonomin som leder till inflation? Finns det ett efterfrågetryck som skulle kunna leda till inflation? Vi skall inte sätta i gång en ny inflationskarusell. Jag tror att alla är överens om att problemet under 80-talet framför allt var den lånekarusell som bankerna drev i gång med sina placeringar på fastighetsmarknaden som överhettade ekonomin. Det lär inte vara någon som räknar med att det skall komma tillbaka och vara en inflationsimpuls i dag. Det är väl snarare så att bankernas restriktivitet när det gäller utlåningen är ett återhållande element än att vi där framför oss ser risken för en ny kostnadsexplosion. Fallande produktion är av ondo, skulle jag vilja säga. Långsam tillväxt har enorma kostnader, skriver Världsbankens chefsekonom Lawrence Summers i en mycket intressant artikel som är väl värd att läsa. Tillbakagående produktion har ännu större kostnader. Det är just detta som är vårt huvudproblem. Det är därför som alla krafter måste riktas in på att få i gång tillväxten.
Fru talman! Arbetslöshet är alltid svår. Jag delar Allan Larssons uppfattning där. Jag tror att det ändå är lättare när man kan se ett slut, att det faktiskt kommer en förbättring. Jag tror att de flesta människor är så funtade att om de kan se att saker och ting börjar gå åt rätt håll, kan de lättare uthärda. Ett investeringsvänligt klimat är på väg, Allan Larsson. Vi har gjort kolossalt många saker. En hel del av det som finns med i dagens betänkande skapar också ett bättre och investeringsvänligare klimat. Om Allan Larsson skulle vilja bidra till att ytterligare förbättra investeringsklimatet för främst mindre och medelstora företag - skulle det vara att medverka till att genomföra den sista etappen av skattereformen, som ännu inte har blivit av, nämligen sänkningen av egenföretagarnas skatter. Det vore en utomordentligt positiv åtgärd, som vi mycket lätt skulle kunna bli överens om. Allan Larsson säger att jag vill bromsa. Det är inte korrekt. Jag talar sannerligen inte om att bromsa. Vi har genomfört åtgärder som skapar stimulans, men vi vill inte genomföra åtgärder som är felaktigt utformade och som därmed riskerar att leda till en broms. Om man inte vill ha en broms, genomför man inte saker som skapar en broms. Då vill man genomföra saker som skapar expansion. Därför menar jag att man skall vara ganska försiktig, när man växlar till en mer stram finanspolitik för att möjliggöra en lättare räntepolitik, och inte ta i med för stora tag. Det är viktigt att se hur sådana här mekanismer fungerar i andra länder som har en ekonomi ungefär som den svenska. Ett oturligt näraliggande exempel är Italien. Det vore utomordenltigt beklagligt om vi skulle hamna i en sådan situation som Italien i dag befinner sig i. Italien har ett otrevligt budgetläge, obetydligt sämre än det svenska, en flytande växelkurs, en inflation som inte är så våldsamt hög men i alla fall lägre än vad vi kommer att ha nästa år, någonstans på 4,5 %. Italien har i dag en lång ränta som är 2,5 procentenheter högre än den svenska och en kort ränta som är 4,5 procentenheter högre än den svenska. Man har där alltså uppenbarligen gjort ganska många saker och säkert försökt att få ner räntan men gjort det på fel sätt, därför att man inte haft ett samspel mellan en klok och välavvägd finanspolitik och budgetpolitik. Det skulle vara förödande om vi i Sverige skulle hamna i en situation med stigande både korta och långa räntor. Det vill jag mycket gärna undvika. Det tror jag Allan Larsson också vill undvika. Det kanske mer handlar om semantik här. Det är viktigt att man väljer orden så att det inte framstår som att vi är på väg att göra om det italienska experimentet. Det skulle riskera att skapa sådana förväntningar som vi vill undvika. Därför betonar jag starkt att vi, för att vi skall få de positiva effekterna på tillväxten, jobben och människornas välfärd, måste ha en växelverkan mellan finanspolitik och penningpolitik. Det är det enda sättet att få ner räntan. Det är den enskilt viktigaste åtgärden för att stimulera ekonomin i dag.
Fru talman! Finansministern säger att det är lättare att uthärda krisens bördor, om man kan se att det kommer en förbättring. Ja, men med den utomordentligt svaga utveckling som vi har, med en ytterligare nedgång i produktionen nästa år och en mycket svag uppgång 1994 kommer det inte att bli en förbättring på arbetsmarknaden. Arbetslösheten kommer att öka. Det behövs en tillväxt på minst 3 % för att vi skall få ned arbetslösheten. Det är av det skälet som vi vill betona att insatserna för att få i gång tillväxten måste överordnas andra ambitioner och krav. Frågan är varför Sverige är det enda land i Norden och, såvitt jag kan se, i Europa som under nästa år kommer att ha en fallande produktion. Min fråga till finansministern är: Beror det på den ekonomiska politiken, eller är det trots den ekonomiska politiken som detta inträffar? Tillbakagången i produktionen är också den viktiga faktorn bakom försämringarna i statsfinanserna. Finansministern talar mycket om lägre utgifter. Sanningen är ju att vi med den allmänna ekonomiska utvecklingen nu har en snabbare ökning i de offentliga utgifterna än vi hade under 80-talets år, som ni har så lätt att kritisera. De offentliga utgifterna ökar just på grund av arbetslösheten och tillbakagången snabbare än någonsin tidigare. När det gäller att sanera statsfinanserna, förstärka dem och genomföra detta på ett anständigt sätt är det bara en väg som bär, och det är att få i gång tillväxten. Låt mig avslutningsvis säga att jag sätter stort värde på finansministerns villighet att medverka till att vi helst i dag får i gång en diskussion om vad som kan behöva göras för att täppa till de eventuella kryphål som kan finnas i förslaget om bankakuten, sådana kryphål som uppenbarligen har lett till att företag ägnar sig åt garantispekulation. Det har vi ett gemensamt intresse av att sätta stopp för. Vi skall på fredag fatta beslut som vi kan stå för och som kan fungera. Därför ser jag fram emot att vi snabbt skall kunna arbeta igenom förslaget.
Fru talman! Självfallet vore det väldigt bra - ingen skulle önska det högre än jag - om vi omedelbart kunde få en tillväxt på både 3 och 4 % eller kanske ännu högre, och genast. Men hur? Det är det som är poängen. Man kan inte bara önska, utan man måste också tala om ungefär hur man har tänkt sig att detta skall gå till. Jag tror att Allan Larsson och jag egentligen är ganska överens om att man inte kan köra med en sedvanlig keynesiansk efterfrågestimulans med stora nya offentliga utgiftsökningar av det ena eller andra slaget. Med det underskott som vi har skulle detta via ränteeffekten faktiskt få motsatt verkan. Det skulle bli en ny broms, så det är inte bra. Vi har resonerat om hur man skall gå till väga inom räntepolitiken för att undvika att vända den så häftigt att det blir motsatt effekt och att även det blir en broms. Det som faktiskt finns kvar att använda sig av för att åstadkomma en positiv tillväxt och flera jobb för människor är den politik som jag har beskrivit och som faktiskt även Allan Larsson gillar, i alla fall om man skall tro på det han röstar på, nämligen den som finns beskriven i dagens betänkande. Vi har på en lång rad punkter gemensamma ståndpunkter. Vi har röstat ja och nej på samma saker. Det tycker jag är ett tecken på att väldigt många av resonemangen för vi i ganska likartade termer. Det är självklart att vi aldrig kommer att kunna spara Sverige ur denna knepiga situation. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt detta, och jag är övertygad om att Allan Larsson har sagt det lika många gånger. Det är självklart att det måste även finnas tillväxt. Men tillväxten måste också ske på ett vettigt sätt. Om vi skulle komma överens om att genomföra några ytterligare tillväxtfrämjande åtgärder, har jag ett utomordentligt bra förslag. Det gäller den uppskjutna skattesänkningen för egenföretagare - mindre och medelstora företag. Det här gäller slutpotten av skattereformen. Jag menar att det är vår skyldighet att se till att också egenföretagare får del av den. Summan av antalet problem som svensk ekonomi stod inför var osedvanligt hög. Det var så många saker som hade skjutits på framtiden. När både industrikrisen och krisen bland de offentliga finanserna exploderade på en gång uppstod osedvanligt svåra problem i Sverige. Därför har det tagit lite längre tid för den svenska ekonomin att komma ur denna kris. Jag tycker att det är viktigt att vi inte gräver ned oss i alla problem, utan att vi faktiskt visar att vi är medvetna om att de beslutade åtgärderna leder rätt. De kommer att leda till resultat. Det kommer inte att ske alldeles omedelbart, men ändå tillräckligt nära för att det skall vara realistiskt och för att människor skall se att det fungerar.

Fru talman! Arbetsmarknaden möter nu den värsta påfrestningen sedan 30-talet. Det ställer mycket stora krav på sysselsättningspolitiken och krav på nytänkande. Det här är inte bara en ovanligt lång och djup lågkonjunktur. Sverige skall samtidigt anpassa sig till lägre inflation. Det innebär tre år utan tillväxt, vilket saknar internationell jämförelse och är något vi inte har upplevt under 1900-talet i Sverige. Det är ett fundamentalt misslyckande för den borgerliga regeringens ekonomiska politik. Ett första pris är att ökningen av BNP är ca 11 % mindre än vad som borde ha varit möjligt. Det motsvarar ett produktionsbortfall på 160 miljarder kronor eller 30 000kr per vuxen svensk. Ett andra pris är den sjunkande sysselsättningen. Nära en femtedel av industrin har slagits ut. Lika många arbetstillfällen som har skapats sedan 1970 talet har gått förlorade. En dryg procent var arbetslösa våren 1990. I år blir det nästan 7 %. Som mest fanns det 90 000 kvarstående lediga platser på arbetsförmedlingen - mot nu ungefär 7 000. Men det allvarligaste av allt är att den borgerliga regeringen tycks ha givit upp kampen för den fulla sysselsättningen. Om vi skall komma tillbaka till samma sysselsättningsnivå som när den var som bäst, krävs ytterligare mer än 400 000 nya jobb. Förra gången vi stod inför en sådan kraftansträngning tog det 10 år. 11 500 personer utan arbete, och i Stockholms län var 39 800 arbetslösa. Utan synnerligen kraftiga ansträngningar kommer det att bli svårt att tvinga ner arbetslösheten till 3-4 % under 90-talet. Det är en lång väg tillbaka till full sysselsättning. Även om industrins konkurrenskraft när det gäller arbetskraftskostnaderna är tillbaka på 1983 års nivå, räcker det långtifrån till för att lösa 1990-talets sysselsättningsproblem. Skillnaderna är flera i förhållande till 1983. Då var arbetskraftsreserven 100 000. Nu är den 400 000. Då var världskonjunkturen god. Nu är den svag. Då kunde den offentliga sektorn fortfarande anställa människor. Nu befinner sig den offentliga sektorn mitt inne i en kraftfull neddragning av sysselsättningen som, om vi inte ändrar inriktning, kan förutses fortsätta i flera år. Det enda som är lika är att det finns ett stort budgetunderskott. Det hade inte behövt bli så här. Socialdemokraterna har förgäves vädjat till regeringen alltsedan hösten 1991 om att lägga fram ett samlat program och redovisa åtgärder för att pressa ned den öppna arbetslösheten. Då var I maj 1992 lade vi fram ett konkret investeringsprogram med förslag till satsningar på utbildning, motsvarande 100 000 arbets och utbildningstillfällen. Om riksdagsmajoriteten då hade accepterat detta program skulle vi ha haft en möjlighet att pressa tillbaka arbetslösheten. Då var arbetslösa - vägrade de borgerliga, med stöd av Ny demokrati, i arbetsmarknadsutskottet att vidta några åtgärder för att bekämpa arbetslösheten. Inte förrän efter uppgörelsen med skedde äntligen en ytterligare satsning på arbetsmarknadspolitisk utbildning, infrastruktur och andra åtgärder. Nu handlar det om fortsättningen. Ett problem i dagens debatt är att många tycks betrakta budgetunderskottets 150-200 miljarder kronor enbart som ett uttryck för att Sverige lever över sina tillgångar. Det är inte helt korrekt. Budgetunderskottet är till största delen ett uttryck för att för få är i arbete och att vi arbetar mindre än vad vi kan göra. Underskottet skulle sjunka med ca 100 miljarder kronor om sysselsättningen förbättrades. Men det förutsätter att regeringen lägger om politiken. Den extrema situationen vi nu är inne i innebär att normala ekonomiska kalkyler ställs på huvudet - satsa är billigt och besparingar är dyra. En viktig fråga i dag är om arbetsmarknadspolitiken ensamt kan svara för att brygga över undersysselsättningen, eller om mera av resurserna skall användas till en ny inriktning av sysselsättningspolitiken. Det finns en risk - och jag har tidigare tagit upp detta med arbetsmarknadsministern - att kvaliteten i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna sjunker. Trycket på arbetsmarknadens organisation kan bli för hård. Kontroll och uppföljning blir eftersatt. På den ordinarie arbetsmarknaden försätts löntagare och seriösa företagare inför fullständigt orimliga situationer, när mängder av ''gratis'' arbetskraft sätter sund konkurrens helt ur spel. Internationella erfarenheter av långvarig och hög arbetslöshet visar att den leder till ökat svartarbete och uppluckring av arbetsviljan. En ungdomsgeneration leds in i ett system där man tvingas leva av eviga arbetsmarknadsstöd eller andra bidrag utan krav på arbete. Något sådant kommer jag aldrig att acceptera. I det nu lagda förslaget finns pengar till ytterligare arbetsmarknadspolitiska insatser och ökade investeringar. Detta ställer vi upp på, och vi tycker att det är bra. I vårt förslag har vi dessutom återigen pekat på att regeringen måste komma tillbaka med ett omfattande program för att öka sysselsättningen ännu mer. De förslag som nu behandlas räcker inte. Det vi särskilt pekat på är att vi måste ägna uppmärksamhet åt kvinnornas situation. Regeringen har i sina egna prognoser pekat på en kraftig nedgång i sysselsättningen på områden där huvudsakligen kvinnor arbetar, t.ex. handeln, vården och omsorgen. SKTF har nu senast i en undersökning av de kommunala budgetarnas effekter redovisat en skrämmande ökning av förväntad arbetslöshet bland de offentliganställda. Till detta kommer problemet för de 80 000 Enligt vår uppfattning borde AMS få uppdraget att arbeta fram en långsiktig strategi för hur man skall motarbeta den ökande arbetslösheten bland kvinnor. Jag hoppas att Börje Hörnlund hinner hit innan det är hans tur att tala. Jag vill redan nu ställa en fråga till honom: Kommer arbetsmarknadsministern att lämna ett uppdrag till AMS att ta fram en strategi? En viktig fråga är också hur stor del av de ökade resurserna som måste användas för att bredda produktionsbasen, så att underskottet i statens budget kan minska. Det innebär att det inte blir något utrymme för ökade reala löner förrän mot slutet av perioden. Vi kan inte lova människor högre materiell standard 1996 än de har 1992. Nu måste arbete och tillväxt komma först. Jag har kommit fram till följande slutsats. Det är helt orimligt att 300 000 människor nästa år passivt uppbär kontantstöd. Om inte hundratusentals familjer skall hamna i ren misär kommer staten under de närmaste åren att ha en kostnad på minst 100 miljarder kronor för de arbetslösa. Vi måste nu göra det bästa möjliga av situationen. När vi går in i det tredje året med minskande tillväxt måste två nyckelord bli ledande för politiken: arbete och tillväxt. Alla underskott är dåliga, men det finns mer eller mindre dåliga underskott. Det bästa möjliga nu är att växla så mycket som möjligt av kostnaderna för arbetslösheten till investeringar i utbildning och till infrastruktur som en starkare bas för ny produktion. Om vi kan lämna efter oss en utbyggnad av högskolan som motsvarar flera nya universitet, av gymnasieskolan och av Komvux som motsvarar flera tjog gymnasier samt en arbetsplatsutbildning som lyfter oss till den högsta konkurrenskraften i Europa, kan vi visa att vi inte förlamades av krisen. Om vi kan till nästa generation lämna efter oss ett snabbtågnät som förde Sverige närmare Europa och ökade tillväxten, förde vi en politik mitt i krisen som bidrog till att betala tillbaka de enorma statsskulder som vi nu drar på oss. När vi lyckas med dessa satsningar, kanske motsvarande hälften av de arbetslösa bygger och utbildar sig för ett produktivare Sverige. I takt med att vi gör dessa satsningar kan kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken minska. Jag har vid ett antal tillfällen lyssnat på arbetsmarknadsministern och andra företrädare för de borgerliga partierna. Det besked som jag då fått är att budgetunderskottet hindrar oss från att satsa ytterligare på aktiva insatser och att risken för inflation hindrar regeringen från att med full kraft bekämpa rekordarbetslösheten. Jag vill ställa ännu en fråga till arbetsmarknadsministern: Är det inte dags att ändra inriktning och äntligen se sanningen i vitögat? Eller rättare sagt: se de arbetslösa och de varslade i ögonen och säga till dem: Jo, vi har äntligen insett att det allt överskuggande nu är att satsa på arbete och tillväxt. Så några ord om regionalpolitiken. Vid sidan av arbetsmarknadspolitiken är regionalpolitiken ett av de viktigare instrumenten. Men det hjälper inte med alla regionalpolitiska medel i världen, om den sektorspolitik som bedrivs inte samverkar med regionalpolitiskt viktiga intressen. Det handlar om Televerket med sitt ansvar, Posten, SJ, Banverket och flygtrafiken, som är minst lika väsentliga för hela landets sysselsättning. Under senare tid har vi sett spänningarna mellan olika politikområden i regeringen, senast uttryckt i avmonopoliseringen av elförsörjningen i landet. Sverige är det land i Europa vid sidan av Storbritannien som går fram så här hårt, och effekterna för t.ex. Porjus är förödande. Mina frågor till de borgerliga i arbetsmarknadsutskottet och till arbetsmarknadsministern är: Vilken analys ligger bakom regeringens ställningstagande? Vilka kostnader för avmonopoliseringen för det med sig för skattebetalarna? Vad tänker arbetsmarknadsministern och de borgerliga partierna, som är ytterst ansvariga för regionalpolitiken, göra för att inte sysselsättningen i berörda orter skall drabbas? Så vill jag säga några ord om arbetsrätten. En av de viktigare frågorna för Socialdemokraterna inför krisöverenskommelsen var arbetsrätten, eftersom förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare är så viktigt för att arbetsmarknaden skall fungera. Jag skall inte gå in på olika lagars paragrafer. Arbetsrätten är en fråga om ett förhållningssätt till människor. Medbestämmandelagstiftningens grund är att både arbetsgivare och arbetstagare har vissa skyldigheter och rättigheter i förhållande till varandra. Min utgångspunkt är ganska enkel. Jag utgår från att varje enskild löntagare har något alldeles speciellt att tillföra arbetsmarknaden och sin arbetsplats. Av erfarenhet vet jag att det är löntagaren som har det starkaste intresset av att en arbetsplats finns där och att företaget kan leva vidare och utvecklas. Detta är också Socialdemokraternas utgångspunkt när vi drivit frågan om att t.ex. kunna påverka Arbetsrättskommitte n och andra viktiga utredningar som rör arbetsrätten. Nu pågår förhandlingar om tilläggsdirektiv till Arbetsrättskommitte n, och jag hyser hopp om att regeringspartierna skall respektera den överenskommelse som upprättats och visa respekt för det seriösa intresse som vi socialdemokrater har av att arbetsmarknaden skall fungera. Jag hoppas att i denna respekt också ligger en respekt för den enskildes rättssäkerhet på arbetsplatsen och hans eller hennes rätt att själv välja att låta sig företrädas av sin fackförening. De motioner som rör arbetsrätten har ett enigt arbetsmarknadsutskott bordlagt för att avvakta vad som kommer ut av bl.a. de förhandlingar som nu pågår. Mot denna bakgrund är det desto märkligare att konstatera att frågan om att tekniskt lösa frågan om den sänkta arbetsgivaravgiften vållade så stor uppståndelse i arbetsmarknadsutskottet. Det är därför med stor tillfredsställelse som jag kan yrka bifall till det förslag som finansutskottet kommit fram till. Det borde ha varit arbetsmarknadsutskottet som i sitt yttrande till finansutskottet skulle ha föreslagit detta. Jag kan inte underlåta att framföra en stillsam fundering. Hur kommer det sig att de borgerliga företrädare som borde ha känt det största ansvaret för Arbetsmiljöfondens finansiering och lagregleringen av dess verksamhet inte kände detta, och att arbetsmarknadsministern trots underhandskontakter inte tyckte sig finna anledning att bidra till att lösa frågan där den borde ha lösts, nämligen i arbetsmarknadsutskottet - utan överlämnade det till finansministern och till finansutskottet? Jag vill avslutningsvis upprepa mina frågor: Kommer ett uppdrag att lämnas till AMS beträffande åtgärder mot riskerna för en rekordarbetslöshet också bland kvinnor? Är det inte dags att ändra inriktning och säga till alla de arbetslösa och de varslade: Jo, vi har äntligen insett att det allt överskuggande nu är att satsa på arbete och tillväxt. Vilken analys ligger bakom regeringens ställningstagande beträffande sysselsättningen i bl.a. Porjus? Vilka kostnader för avmonopoliseringen med sig för skattebetalarna? Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som tidigare har tillstyrkts av Allan Larsson.
Fru talman! Jag vill på en punkt kommentera vad Ingela Thale n sade. Hon tog här upp Porjus och Jokkmokks kommun, som råkar ligga i mitt hemlän, och jag kände mig därför berörd. Jag känner mycket starkt för den oro som människorna i Porjus nu hyser när Vattenfall har signalerat en ordentlig neddragning av verksamheten. Socialdemokraterna har nu visat ett engagemang och säger att man måste göra något för att hjälpa Porjus och Jokkmokks kommun. Det är dock ett litet sent uppvaknande. Vi har från Centerns sida under många år aktivt arbetat för att den kommunen skall tillföras resurser från Vattenfalls vinster. Jag har under årens lopp mött ett kompakt motstånd från det parti som Ingela Thale n företräder. Frågan var uppe i den senaste regionalpolitiska utredningen och blev föremål för överläggningar. När frågan hamnade i den socialdemokratiska regeringen vidtog den inga åtgärder. Jag tycker att det finns skäl att påminna Ingela Thale n om det. Om man från Socialdemokraternas sida under 70 och 80-talen hade varit angelägen om att bygga upp resurser i denna kommun, hade vi varit mycket tacksamma. Om Socialdemokraterna nu har vaknat hälsar vi det förstås med tillfredsställelse. Jag vill ändå säga till Ingela Thale n: Gör inte människorna i Porjus till slagträn i den politiska debatten! De har det tillräckligt tungt som de har det.
Fru talman! Låt mig säga till Per-Ola Eriksson att det inte är Socialdemokraterna som har gjort de boende i Porjus till slagträn. Det är den borgerliga regeringens förslag och politik som gör de boende i Vi har genom Göran Persson föreslagit att man skall göra en utvärdering av styrprinciperna för Vattenfall och att man skall se på de avkastningskrav som behöver ställas. Om Per-Ola Eriksson och övriga i de borgerliga partierna är beredda att göra detta för att se över frågan om avmonopoliseringen, är jag övertygad om att Socialdemokraterna är beredda att delta i sådana diskussioner.
Fru talman! När det gäller Vattenfalls förändrade organisation vill jag erinra om att det var den regering som Ingela Thale n tillhörde som lade första byggstenen till en bolagisering av Vattenfall och som förändrade avkastningskravet. Det är det som har varit vägledande för den fortsatta utvecklingen. Jag tycker inte att man i detta sammanhang skall krypa undan från detta ansvar. Vad som nu har skett i Vattenfall är den tidigare socialdemokratiska regeringen i allt väsentligt ansvarig för. Det var under dess regeringstid som det började. Det gällde inte bara Vattenfall, utan ni föreslog också bolagisering och ändring av avkastningskraven vad gäller andra verk.
Fru talman! Jag tycker att Per-Ola Eriksson som ordförande i finansutskottet ändå skall skilja mellan organisationsform och ägaransvar. I detta fall är frågan om den borgerliga regeringen är beredd att ta sitt ägaransvar genom att diskutera avkastningskrav och styrprinciper för Vattenfall. Än så länge är det frågan om att utöva ägaransvaret. Det är den diskussionen jag tycker att man skall föra.

Fru talman! I dag kommer riksdagen att med all sannolikhet fatta ett beslut som kommer att dela in alla Sveriges arbetslösa i socialgrupper. För mig är det häpnadsväckande att man över huvud taget ens kan tänka i dessa banor. Vad är det då jag menar?

Vid en friställning innebär detta att släktingarna ej får A kassa, oavsett om de betalat för denna under tio år. Sverige är fantastiskt - eller hur? Detta är faktiskt sant, och det finns en mängd exempel på det i vårt långa rike. Varför är jag så kritisk? Är det inte bra med arbetslivsutveckling? Grundtanken, att arbetslösa människor alla kategorier skall få något meningsfullt att göra, är god. Men varför skall det bara gälla för dem som har A-kasseersättning? Borde det i så fall inte gälla alla arbetslösa? Varför denna gruppindelning? Lider A-kassefolket mera än andra arbetslösa? Utformningen av arbetslivsutvecklingsmodellen är enligt mitt förmenande en katastrof. Den är ett hastverk och inte genomtänkt. Vi i Ny demokrati är helt emot system som delar in människor i sociala grupper. Nu föreslår man ett nytt system, arbetslivsutveckling, som alltså är en försöksverksamhet som skall pågå i två år, men endast för en speciell grupp i samhället, nämligen A-kassefolket. Det borde i så fall ha varit för dem som har det sämst ställt. A-kassefolket tillhör inte den gruppen. Behovet av en ny arbetslöshetsförsäkring som gäller alla är nu extremt akut. Det är inte enbart indelningen av arbetslösa som gör oss så kritiska till arbetslivsutveckling. En jättelik byråkrati kommer att skapas, med ett stort antal myndigheter, organisationer, föreningar och företag inblandade. Man kan ställa frågan vem som skall ha det yttersta ansvaret för denna byråkrati. Man kan också fråga sig vilka företag som skulle vara villiga att ställa upp i det ekonomiska läge som nu råder, där alla krafter måste inriktas på att få företaget att gå ihop ekonomiskt. Det hade varit bättre om arbetsförmedlingen ensam fått sköta arbetslivsutvecklingen, eftersom det är förmedlingen som har kunskap om marknaden, organisationerna, föreningarna osv. Vi säger med kraft nej till konstruktionen av det nya ''gumm och gubbdagiset''. Ny demokratis förslag till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, i stället för arbetslivsutveckling, är följande: Köp utbildningsplatser direkt av företagen. Har man fått in en fot i ett företag och dessutom fått en riktig yrkesutbildning, har man mycket stor möjlighet att stanna kvar när krisen vänder. Gör speciella kurser i yrkesutbildningar och yrkeskompletteringar på folkhögskolorna och komvux. Erfarenheten har visat att det finns ett stort önskemål om detta. Folk lånar nämligen inte studiemedel för att läsa svenska och matte, utan vill då hellre ha en yrkesinriktad kurs. Många arbetslösa bygg och verkstadskillar frågar nu efter kompetenshöjande kurser. Det går i princip inte att få arbetsmarknadsutbildningar längre, eftersom pengarna är slut. Därför måste man gå andra vägar, som t.ex. den jag har beskrivit ovan. För att främja de arbetslösas möjligheter till arbete i den rådande lågkonjunkturen är det nödvändigt att ge dispens från lagen om anställningsskydd. De arbetslösa skall kunna få tillfällig anställning i företag och kommuner med bibehållet arbetslöshetsunderstöd. Arbetsgivaren betalar mellanskillnaden upp till avtalsenlig lön. Vissa regler utfärdas för att förhindra missbruk. Tänk t.ex. så många skolor vi skulle få reparerade på det viset. Inför lärlingslöner. Det har gått utomordentligt bra i Tyskland, så varför skulle det inte lyckas här? Ingen skall kunna inbilla mig att en nyanställd 20 åring kan lika mycket som en som jobbat i 20 år i företaget. Arbetslöshetsförsäkringen, som inte bör handhas av fackföreningarna, reformeras och byggs upp i tre steg. Staten skall stå för ett grundskydd under maximalt 300 dagar. Arbetsgivare tecknar en obligatorisk privat försäkring upp till en viss inkomstrelaterad nivå därutöver. För ytterligare inkomstbortfall kan den enskilde teckna frivillig privatförsäkring. Det kan ske även genom kollektiva fackföreningsförsäkringar. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till följande reservationer av Ny demokrati i finansutskottets betänkande 1: reservationerna 7, 8, 10 och 13. I övrigt stöder jag samtliga våra reservationer vad beträffar arbetsmarknadspolitiken men har inte något yrkande.

Fru talman! Jag vet inte vem som har sagt att Vänsterpartiets motioner är häpnadsväckande. Det är möjligt att det har sagts av någon i debatten när jag har varit ouppmärksam. Hans Anderssons försvar för att de skall vara häpnadsväckande bra får naturligtvis stå för honom själv. Hans Andersson frågar varför Socialdemokraterna står fast vid överenskommelsen. Jag förstår varför Hans Andersson ställer den frågan. Det hör ju precis inte till vanligheterna att underhandsdiskussioner mellan s och v har stått sig när det verkligen har kommit till det svåra avgörandet, nämligen att ta ansvar för diskussioner och överenskommelser som man haft sinsemellan. Det har ibland varit utomordentligt skört när det gällt att vårda den överenskommelse som regeringspartierna och Socialdemokraterna har träffat. Det har gnisslat, och det har varit grus i maskineriet. Men det är vår mycket bestämda uppfattning att vi tänker ställa upp på den överenskommelse som vi har träffat. Den är ett steg på vägen mot viktiga ytterligare insatser. Jag har i mitt tidigare inlägg redogjort för principerna för dem, och det behöver jag inte återkomma till nu. Det är fråga om både tid och tempo. Sedan undviker Hans Andersson en mycket liten men mycket väsentlig detalj. Det är balansen mellan inkomster och utgifter på kort och lång sikt.

Fru talman! Hans Andersson säger att det är helt nya förutsättningar för räntepolitiken. Ja, det stämmer i den meningen att vi inte lyckades med uppgiften att hålla den fasta kronkursen. Men det fanns också tre andra utgångspunkter för den överenskommelse som vi träffade. En av de tyngsta vid sidan om den ekonomiska politiken var att åstadkomma insatser för att minska arbetslösheten. Det är den delen av överenskommelsen vi behandlar här. Den är minst lika viktig. Den tredje delen av överenskommelsen för vår del berörde de viktiga frågorna kring löntagarfonder, statliga företag och arbetsrätten. Också på dessa punkter är man på gång att fatta beslut. Vi för förhandlingar om tilläggsdirektiv för Det är min mycket bestämda uppfattning att det är viktigt för båda parter att hålla fast vid den överenskommelse man har träffat. Det skall inte vara så enkelt som att enbart säga: Vi ställer upp på allting, men det är vi som avgör när förutsättningarna är förändrade. Det är nämligen det jag tycker att Hans Andersson säger.

Fru talman! I denna lunchtomma kammare vill jag börja med att yrka bifall till finansutskottets hemställan i de delar som behandlar yttrandet från arbetsmarknadsutskottet. Läget på arbetsmarknaden har väl omvittnats i den tidigare debatten. Vi är överens om att situationen är extrem och att dess orsaker står att finna i den internationella lågkonjunkturen men framför allt i de många år av försummelser som ligger bakom oss. Studerar vi utvecklingen under de senaste 20 åren finner vi att Sverige halkat efter inom strategiska områden. Tillväxten har sedan 1970 varje år legat lägre i Sverige än i jämförbara industriländer. Detsamma gäller produktivitetstillväxten liksom de produktiva investeringarna. Den statliga industripolitiken har också präglats av missriktade ambitioner. I dessa yttersta dagar kan vi summera de mycket stora stöden till bilindustrin under 1980-talet. Man kan kort säga att de har varit lika lyckosamma som tidigare statliga industristöd. Investeringarna i infrastruktur som vägar och järnvägar har varit sorgligt försummade. De drivkrafter som leder till tillväxt har kvävts eller hållits på sparlåga. Den högre utbildningen har försummats. Andelen anställda med högre utbildning är i ett internationellt perspektiv låg inom svensk industri. För den enskilde har investeringar i högre utbildning givit dåligt utbyte. Den solidariska lönepolitiken och skattepolitiken har effektivt förhindrat en inkomststruktur som belönar den som utbildar sig, skaffar sig yrkeskunskaper och tar ansvar. Det har varit mera lönsamt att lära sig hur skatte och socialförsäkringssystemen fungerar. Företagande och entreprenörskap har inte premierats utan snarare misstänkliggjorts och försvårats. Industriutslagningen har under de senaste tre,fyra åren varit gigantisk. Investeringarna har flyttat utomlands. Till detta bidrog bl.a. den långvariga osäkerheten om Sveriges framtida förhållande till Andra orsaker till kräftgången än dem jag redan nämnt har varit inflationsutvecklingen efter rekorddevalveringen 1982, de åren därefter återkommande krispakten som snarast försvårade problemen och den besvärande bristen på arbetskraft under de allra mest hektiska åren på 1980-talet. Det var under de åren som dagens problem på arbetsmarknaden grundlades. 1980-talet var i hög grad ett felinvesteringarnas decennium. Det är den notan vi nu måste betala. Det är viktigt att ha detta i minnet när vi diskuterar de båda krisöverenskommelser mellan regeringen och socialdemokraterna som ligger till grund för de beslut vi skall fatta i dag. Betänkandet innefattar arbetsmarknadspolitiska åtgärder för en kostnad av ca 10 miljarder kronor som utöver tidigare beslutade insatser beräknas ge någon form av sysselsättning eller utbildning till ca Vi talar nu om nivåer på arbetsmarknadspolitiken av en storleksordning som vi tidigare inte upplevt. Ändå räcker det inte till. Redan tidigare infördes en särskild åtgärd för ungdomar, benämnd ungdomspraktik, som blivit mycket framgångsrik. Den innebär att staten står för hela kostnaden för de ungdomar som placeras. Betänkandet innehåller förslag om en helt ny åtgärd, arbetslivsutveckling, ALU, som skall komma sådana arbetslösa till del som uppbär arbetslöshetsförsäkring. Utskottet anser att det bör övervägas om inte också de som uppbär kontant arbetsmarknadsstöd, s.k. KAS, skall kunna komma i åtnjutande av denna möjlighet. Avsikten är att den som är arbetslös inte därmed också skall bli utan någon form av sysselsättning. Erfarenheterna från andra länder visar att effekterna av långvarig arbetslöshet är mycket negativa. Svårigheterna att komma tillbaka i ordnat arbete blir många gånger oöverstigliga. Vi vill förhindra en sådan utveckling, eftersom den har framför allt sociala men också ekonomiska konsekvenser som är skadliga såväl för dem som berörs direkt som för samhället i stort. Arbetsmarknadsutskottet har i fråga om det regelsystem som skall gälla för ALU föreslagit en del tekniska justeringar jämfört med det förslag som förhandlats fram mellan regeringen och Socialdemokraterna. Eftersom denna åtgärd inte leder till vad man kan kalla för riktiga arbeten, har vi ansett det lämpligt att den som avböjer en anvisning från arbetsförmedlingen inte omedelbart går miste om sin a-kasseersättning, vilket är fallet vid andra former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Däremot kan den som avböjt ett erbjudande inte omedelbart påräkna andra former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De som aktivt medverkar till att hålla uppe sin arbetsförmåga och tar vara på de tillfällen som erbjuds att upprätthålla och vidga sina kunskaper och erfarenheter bör hamna i ett bättre läge än den som varit passiv. En anvisning till en plats i arbetslivsutveckling skall ses som det positiva erbjudande det är. Som Ingela Thale n sade, finns det naturligtvis en påtaglig fara i stora volymer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder av den karaktär som vi nu talar om. Stora grupper ungdomar och andra arbetslösa vänjs vid att arbete är någonting som staten tillhandahåller genom politiska beslut och stora utbetalningar av skattemedel. Inkomsten blir låg, men så är också kraven på arbetsinsats i de flesta fall låga. Ju längre tid som sådana åtgärder kommer till användning, desto större blir riskerna. Därför är det viktigt att varje insats blir tidsbegränsad - utskottet förslår sex månader för ALU och att denna form av åtgärder inte kan tillämpas mer än högst under de närmaste två åren. De får självfallet inte heller ersätta reguljärt arbete. Så snart utvecklingen vänder, skall de arbetslösa naturligtvis ut i riktigt arbete, på eget initiativ eller med hjälp av arbetsförmedlingen. Den övergången underlättas av att vi under nästa år kommer att få se privata arbetsförmedlingar som kan komma att vidga utbudet av förmedlingstjänster. Under tiden blir det en grannlaga uppgift för Arbetsmarknadsverket och arbetsförmedlingarna att vara uppmärksamma, så att den arbetsmarknadspolitiska stödarsenalen inte permanentas och inte heller missbrukas. Fru talman! Arbetsmarknadspolitiken har också andra inslag. Medel för ytterligare 23 000 heltidsplatser vid Komvux, gymnasieskolan och folkhögskolor anvisas. Där har utskottet föreslagit att medel till folkhögskolorna skall fördelas av Folkbildningsrådet i stället för av AMS, som regeringen föreslagit. För att förvissa sig om att pengarna denna gång verkligen kommer folkhögskolorna till del förutsätter utskottet att Folkbildningsrådet samråder med AMS. Ytterligare i genomsnitt 30 000 personer kommer varje månad att kunna erbjudas beredskapsarbete. Ytterligare 250 miljoner kronor anslås för otraditionella insatser. Särskilt skall kvinnors och ungdomars behov uppmärksammas. Ytterligare betydande medel för underhåll och investeringar i infrastruktur och byggande tillförs. Som finansutskottet understryker, kan emellertid arbetsmarknadspolitiken aldrig ersätta åtgärder för att åstadkomma strukturella förändringar som exempelvis en väl fungerande lönebildning och en rimlig yrkesmässig och geografisk rörlighet hos arbetskraften. Det förslag som kan komma att få störst effekt ur arbetsmarknadssynpunkt är troligen förslaget att sänka arbetsgivaravgifterna med 4,3 procent. Det är den typen av åtgärder som krävs för att hejda utslagningen, få i gång investeringarna och därmed skapa förutsättningar för nya, riktiga jobb. En av de arbetsgivaravgifter som regeringen föreslog skulle tas bort var arbetarskyddsavgiften. Avgiften finansierar bl.a. Arbetsmiljöfonden, som i sin tur finansierar bl.a. Arbetsmiljöinstitutet. I stället för en avgiftsfinansiering föreslog regeringen en anslagsfinansiering, som under resterande del av budgetåret skulle uppgå till 267 miljoner kronor. Denna summa motsvarade vad en fortsatt avgiftsfinansiering skulle ha givit. Socialdemokraterna hävdade i arbetsmarknadsutskottet att överenskommelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna innebar en fortsatt fondfinansiering. Här står, fru talman, emellertid ord mot ord. Socialdemokraternas reaktion var minst sagt anmärkningsvärd. Efter ett extra sammanträde i arbetsmarknadsutskottet en tidig onsdagsmorgon valde de att för denna avgifts skull att över huvud taget inte ta ställning till arbetsmarknadsutskottets yttrande, som ju faktiskt omfattade arbetsmarknadspolitiska åtgärder och andra sysselsättningsskapande åtgärder för ca 10 Noteras bör alltså att någon förändring av den verksamhet som bedrivs inom ramen för fonden eller dess former inte föreslagits. Däremot borde det vara självskrivet att en verksamhet som betalas med skattemedel också är öppen för demokratisk insyn och kontroll. Nu backade finansutskottet, eftersom man uppenbarligen inte ansåg att denna fråga fick äventyra hela uppgörelsen. Nej, självklart inte. För Socialdemokraterna får däremot sedvanliga demokratiska principer vika, om den egna intressesfären känner sig hotad. Av samma skäl förhindrar de tills vidare tillkomsten av en generell arbetslöshetsförsäkring, öppen för alla. På detta enda område motarbetar Socialdemokraterna en generell välfärdspolitik. De fackliga intressena väger tyngre. Till Laila Strid-Jansson, som nu har lämnat kammaren, kan jag säga att däremot fortsätter utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring. Den kommer inte att läggas ned, som Socialdemokraterna motarbetar en modernisering av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Jag beklagar att vi inte får någon debatt här i höst om arbetsrätten, eftersom Socialdemokraterna i utskottet begärde bordläggning av de motioner som vi normalt skulle ha behandlat. Men jag hoppas att det ligger något konkret i Ingela Thale ns ord i kammaren i dag. Vi behöver i allra högsta grad ett arbetsrättsligt regelsystem som främjar nyanställning. Socialdemokraterna gör också sitt bästa för att försvåra avvecklingen av löntagarfonderna. På ett område noterar jag emellertid med tillfredsställelse att det har gått att komma fram till en överenskommelse om indragning av 3 miljarder kronor från Arbetslivsfonden. Den avvecklas emellertid inte, vilket utlovades i den första upplagan av krisuppgörelsen. I reservation 6 efterlyser Socialdemokraterna dels ett program för utbildning och kompetensutveckling, dels ett samlat program i syfte att pressa ner arbetslösheten, dels en lösning på de deltidsarbetslösas problem, dels en långsiktig strategi från AMS hur den ökande arbetslösheten bland kvinnor skall motarbetas. Det är ju litet märkligt, fru talman, att Socialdemokraterna så här, endast ett drygt år efter det att de fick lämna över regeringsansvaret, står så tomhänta i arbetsmarknadspolitiken. De program och strategier och kommissioner som de föreslår borde - om man nu tror på sådant - ha utvecklats långt tidigare för att få effekt i dagens läge. Varför gjorde Socialdemokraterna inte det de nu föreslår redan när de satt i regeringsställning? Att vi skulle få en mycket hög arbetslöshet framstod ju fullt klart redan 1989-1990. Vi varnade redan då för den utvecklingen, men då ville Socialdemokraterna inte lyssna på det örat. Den borgerliga regeringen har under det gångna året föreslagit och riksdagsmajoriteten fattat beslut som påtagligt har stärkt den svenska konkurrenskraften och som förbättrar förutsättningarna för företagande. Antalet platser såväl i högre utbildning som i gymnasieskolan har ökat avsevärt. Investeringarna i vägar och järnvägar har ökat från ca 4,5 miljarder per år under 1980-talet till 13 miljarder i år. Smärtsamma men nödvändiga beslut har tagits i syfte att komma till rätta med strukturproblemen i den svenska ekonomin. Det som Ingela Thale n efterfrågade har redan satt i gång, och i dag medverkar Socialdemokraterna till ytterligare steg i den riktningen. Fru talman! Aldrig tidigare har det gjorts så stora statliga arbetsmarknadspolitiska insatser. De görs i stor politisk enighet. De görs för att i görligaste mån skydda de människor som blir arbetslösa mot alltför stora påfrestningar. De görs för att upprätthålla kunnande och kompetens. Kostnaderna innebär stora påfrestningar på samhällsekonomin. Alla måste bidra till finansieringen, och ingen kan kompensera sig. Just nu är detta nödvändigt. Ändå anser jag att det finns anledning att utfärda en varning. Vi får inte upprepa de misstag som gjorts tidigare i situationer med hög arbetslöshet, såsom i början av 1970-talet och i början av 1980 talet då omfattningen av arbetsmarknadspolitiska insatser och deras finansiering motverkade den ekonomiska återhämtningen, tillväxten och utvecklingen av en normalt fungerande arbetsmarknad. Risken för en upprepning är påtaglig. Det ankommer på regering och riksdag och berörda myndigheter att mycket uppmärksamt notera signalerna från arbetsmarknaden för att förhindra en sådan upprepning. Det ankommer också på arbetsmarknadens parter att genom en ansvarsfull lönepolitik förhindra en upprepning av 1980-talets inflationskarusell. Det är ett handfast agerande som också i fortsättningen krävs från regeringens och riksdagens sida för att vända utvecklingen åt rätt håll. Vi står inför många svåra beslut, men när vi har gått igenom detta stålbad som den förre finansministern Kjell-Olof Feldt redan 1989 förutskickade kommer Sverige att stå väl rustat för att möta framtidens utmaningar.

Herr talman! Sonja Rembo hänvisade i sitt anförande till att det är de sista åren under 1980 talet som är anledning till dagens situation. Sonja Rembo! Det är en myt, som Moderaterna ständigt sprider, att det inte skedde något för att påverka inflationen och stärka utvecklingen i Sverige under de här åren. Det var under de här åren som Moderaterna satt i opposition. Inte vid ett enda tillfälle bidrog Moderaterna konstruktivt till att medverka till lösningar över blockgränserna. Vid några tillfällen medverkade emellertid Folkpartiet, och vid några andra tillfällen Centern. När Socialdemokraterna såg påfrestningarna i ekonomin få effekter på sysselsättningen, och när vi hade den här situationen med kraftig inflation, genomfördes inom loppet av få år omfattande reformer. Jag kan nämna bara några: Rehnbergsavtalet - som vi gjorde möjligt - förändringar i sjukförsäkringen och decentralisering av skolan. Vi drog även igång arbetet med både EES-avtal och diskussionen om EG. Vi drev igenom för framtiden mycket stora och viktiga beslut. Vi lade grunden för den nya regeringens möjligheter att se till att den fördjupning av lågkonjunkturen som vi i Sverige var inne i inte borde ha blivit som den är. Vilka projekt har den moderatledda regeringen genomdrivit för att påverka utvecklingen i rätt riktning? Såvitt jag vet inte ett enda, förutom en rad ofinansierade skattelättnader. Sonja Rembo kommer ständigt tillbaka till sitt hackande på enskilda individer, dvs. att det är mer lönsamt att ''studera'' sjukförsäkring och skattereformer än att utbilda sig. Jag tycker, Sonja Rembo, att det påhoppet på svenska löntagare inte är berättigat. Det är inte så, som Sonja Rembo säger. Socialdemokraterna motarbetar inte en modernisering av arbetsrätten, men vi motarbetar absolut en försvagning och en uppluckring av anställningstryggheten. Vi motarbetar också absolut en försämring av rättssäkerheten och rättstryggheten för löntagarna. Vi försvarar löntagarnas rätt att låta sig företrädas av fackliga organisationer. Det handlar absolut inte om att förhindra en arbetsrättslig modernisering.
Herr talman! Det är förvisso sant, som Ingela Thale n säger, att Socialdemokraterna under de sista åren under deras senaste regeringsinnehav åtgärdade en hel del. Åtgärderna sattes emellertid in för sent och var för halvhjärtade. Om man ser tillbaka på 1980-talets krispolitik, då varje år det ena krispaketet efter det andra kom, ser vi att inriktningen var entydig, nämligen mot mer av offentliga utgifter och mer av skattehöjningar, och mindre av det som krävs för att åtstadkomma tillväxt och investeringar. Ekonomerna är entydiga i dag. Det ser vi i den senaste utredningen från Industriförbundet, vilken utvisar att industriproduktionen i Sverige sedan mitten av 1985 stadigt har sjunkit, jämfört med länder med liknande förhållanden. Politiken var i stora stycken felriktad, även om den innehöll inslag som också vi moderater tycker är bra. När det gäller att hacka och att göra påhopp på individer därför att de utnyttjar sjukförsäkringen och det sociala systemet, vill jag till Ingela Thale n säga: Om man bygger upp ett system som är mycket fördelaktigt, så använder sig människor av det. Att tala om att så är fallet är inget påhopp på individer. Jag tycker att Ingela Thale n skall läsa Hans T:son Söderströms rapport från 1988, i vilken han visar hur privilegiejakten - jag talar då om vanliga svenska arbets och löntagares jakt på privilegier - faktiskt har medverkat till att vi fått de stora problem i socialförsäkringssystemet som vi har. Människor är rationella. De gör det som politiker möjliggör. Vi vet att frånvaron från arbetsplatserna under 1980-talet medverkade till mycket stora problem. Frånvaron på arbetsplatserna medverkade också till den inflationsutveckling som vi fick. Vi vet att kostnadstrycket, med skatter som en stor andel, medverkade till den mycket höga inflationen och den låga tillväxt som vi sedan fick. Det var en politik, Ingela Thale n, som bäddade för dagens problem. Vi varnade för detta. Vi kan se tillbaka på våra gamla motioner och debatter här i kammaren. Moderaterna har en lång rad förslag om hur man skulle komma till rätta med de strukturproblem som försvårades under de sista åren på 1980-talet.
Herr talman! Det som framför allt skapade problem i slutet av 1980-talet, var den överhettning av ekonomin som uppstod genom kreditexpansionen. När det gäller avregleringen av kapitalmarknaden var ju Moderaterna sedan länge mycket starkt pådrivande. Sonja Rembo säger att det är en jakt på privilegier. Är det en jakt på privilegier att vilja ha en grundtrygghet vid sjukdom? Jagar man privilegier när man vill ha kontantstöd vid arbetslöshet? Jagar man privilegier när man vill ha ersättning för vård av sitt nyfödda barn? Det är ju en fråga om grundtrygghet. När det gäller frånvaron på arbetsplatserna handlade det ju till den allra största delen om att arbetet i sig krävde en utveckling. Det handlade om arbetsorganisation, arbetsmiljöfrågor och utbildning. Det fanns förmodligen även då människor som av olika skäl tyckte att trycket på jobbet var så hårt att det var svårt att gå tillbaka dit. Detta är emellertid en arbetsledningsfråga. Det är en fråga för arbetsgivaren och arbetsledaren att se till att jobbet fungerar så att människor kan vistas på arbetsplatsen, kan arbeta där och kan försörja sig. Det går faktiskt inte att hänvisa till ett slags privilegiejakt. Sonja Rembo säger vidare att Moderaterna har lagt fram en lång rad förslag under de här åren. Kontentan av dessa förslag bildar ju underlag till det som så småningom blev en plattform för Sverige och som blev den borgerliga regeringens utgångspunkt för bedrivandet av sin politik, som ju fullständigt har rasat samman. Man skulle verkligen kunna säga att den borgerliga regeringen har övergett den enda vägen och gått till sjöss. Men man har ändå inte lärt sig detta som kronan har gjort, nämligen att flyta medan man sjunker.
Herr talman! Den tredje vägen har sjunkit rejält, Ingela Thale n. Den har gått till botten på ett mycket stort djup. Det var den tredje vägens politik som drev Sverige in i den situation som den borgerliga regeringen fick ta över för drygt ett år sedan. Det var den politiken som drev fram den överhettning på arbetsmarknaden som vi levde med under 80-talets gladaste dagar. Jag ser här i gamla handlingar att utfallet av arbetstimmar i stort sett inte var högre än i början på 70-talet, trots att fler människor än nångonsin tidigare räknades in i arbetskraften. Det var ett av grundproblemen, Ingela Thale n. Människor hade jobb, men de var inte på jobbet. Det finns väl belagt. Det är där som ekonomerna talar om privilegiejakt, och det är dem jag citerar. Det var och är fortfarande lönsammare att utnyttja socialförsäkringssystemet än att arbeta produktivt. Förmånerna minskar dock, vilket är helt nödvändigt. Vi måste se sanningen sådan den är, Däremot innebär detta icke ett angrepp på den grundtrygghet som man måste ha i ett samhälle av vår typ. Självfallet skall vi ha grundtrygghet, men vi får inte ha ett system som för bort människor från arbetsmarknaden. Under brinnande högkonjunktur blev drygt 50 000 människor om året förtidspensionerade - det skall inte vara nödvändigt. Arbetsorganisation är en arbetsledningsfråga, säger Ingela Thale n. Ja, visst är det. Men vi har inte gett parterna på arbetsmarknaden ordentligt utrymme för att lösa de här problemen, varken ekonomiskt eller på annat sätt. En av de mycket viktiga frågor som vi måste ta upp när det gäller arbetsrätten är: Hur stärker vi de enskilda arbetstagarnas möjligheter att påverka sin egen arbetssituation? Jag förstår inte varifrån Ingela Thale n har fått detta att arbetstagarna inte skulle få representeras av sina fackliga organisationer. Aldrig någonsin har någon i detta rike ifrågasatt det. Vi är fullständigt eniga om organisationsrätten; den är grundlagsfäst i Sverige. Självfallet tänker ingen ändra på det.